Fru talman! Jag anser att den här debatten kunde ha blivit betydligt kortare om vi hade lyssnat på varandra. Jag har talat om, att jag har läst propositionen men att anvisningar inte fanns tillgängliga vid den tidpunkten. Eftersom jag inte sitter i riksskatteverkets styrelse har jag inte kunnat påverka den mer än övriga riksdagsledamöter. Det är andra gången jag säger det och hoppas därmed att vi kan avfärda den delen av kritiken mot skatteutskottet. Skatteutskottet har egentligen inte större ansvar än riksdagen i dess helhet för de frågor som här tas upp. Vi har behandlat motioner i vilka har påpekats orimligheter och där man har begärt en utredning. Vi har i skrivningen, som redan har sagts vid tre tillfällen här i kammaren, gjort uttalanden om att värdet av träinredningar bör dämpas ned väsentligt. Det är väl något som vi alla är överens om, varför jag inte skall upprepa mig. Det har vidare uttalats att en ny utredning bör tillsättas, med uppgift att undersöka vilka ändringar som bör vidtas. Skall vi följa den linjen eller skall vi försöka åstadkomma förändringar redan i 1981 års fastighetstaxering? Det sätt på vilket det kan ske är att göra erinringar mot vad taxeringsnämnden har presenterat eller att överklaga. Det är den väg man måste gå om man vill få tillstånd en snabb rättelse. Jag trodde att vi alla här i riksdagen var angelägna om att välja den senare linjen. För vi vill väl inte att det skall gå ytterligare fem år innan saker och ting kan rättas till? Att kalla detta för en valhänt hantering får stå för Göthe Knutson själv. Utskottet har behandlat frågan så seriöst som möjligt, vilket den som läser utskottsbetänkandet kan finna. Med vad jag här har sagt har jag också besvarat John Anderssons fråga. Det gäller alltså att göra någonting just nu. Redan i fastighetstaxeringskommittén har vi uttalat att frågan om att värdera förmånen av bostad bör ses över och att man bör försöka finna andra former för värderingen. I sitt första anförande tog Hans Wachtmeister upp frågan om att skjuta på hela fastighetstaxeringen ett år. Nu har riksdagen beslutat att sänka villaskatten och att göra ändringar i arvsoch förmögenhetsbeskattningen. Dessa beslut har redan trätt i kraft, nämligen den 1 januari 1981. Det skulle uppstå en mycket egendomlig situation om vi år 1981 tillämpade de lägre beskattningsreglerna och hade kvar 1975 års fastighetstaxeringsvärden. Vi måste se till realiteterna och vad riksdagen har beslutat. Det går inte att göra kast hit och dit i en lagstiftning där de olika besluten ändå har ett visst samband.
Fru talman! Det jag tidigare nämnde om ett uppskjutande av fastighetstaxeringen ett år hänförde sig till den tidpunkt då LRF yrkade på detta. Då hade man ännu inte kommit i gång med taxeringarna. Då fanns det möjligheter att uppskjuta taxeringen, speciellt som det redan då kunde konstateras att bestämmelserna var så suddiga. Vi får hoppas att det så småningom blir någon ordning. Ännu är dock inte ansvarsfrågan avklarad. Av herr Josefsons uttalande fick jag det intrycket att man egentligen kunde vara ansvarig för ungefär vilka som helst av de beslut som fattas efter delegation. Det föranleder mig att återgå till den ”socialbilaga” i Grönköpings Veckoblad som jag tidigare har haft anledning att citera. Punkt 6 lyder: ”Det fängelsestraff, som jag kan komma att ådömas med anledning av besvarande av frågorna 1-5 ovan, önskar jag avtjäna å 0 gärna när som helst.” Jag vill till kammaren anmäla att jag för min del föredrar vintern.
Fru talman! Jag har förvisso läst utskottets betänkande, om nu Stig Josefson misstänkte att så icke skulle vara fallet. Det var i så fall en obefogad misstanke. Jag konstaterade för min del att jag inte var till freds med detta betänkande. Jag tror inte heller att de fastighetsägare som nu har fått en upptaxering med några tiotusental kronor på grund av förekomsten av trä eller treglasfönster skulle ha varit det, om de hade fått ta del av betänkandet. Det är dock bra att denna debatt har kommit till stånd. Jag förstår inte hur fastighetstaxeringsnämnderna ute i landet skulle ha fått klarhet i vilka möjligheter de har, om inte denna fråga hade uppmärksammats på detta sätt utan det hade stannat vid utskottsbetänkandet. Det hade då sannerligen inte gjort dem särskilt mycket klokare än vad riksskatteverkets anvisningar har gjort. Men genom att ta del av snabbprotokollet kan man nu finna att två ledamöter av riksdagens skatteutskott ger taxeringsnämnderna ganska vida möjligheter när det gäller bedömningen av de olika förekomster som ger standardpoäng. Jag hoppas verkligen att fastighetstaxeringsnämnderna i hela Svea rike nu rekvirerar detta snabbprotokoll. Låt det tryckas i en massupplaga, bli en bestseller! Bo Lundgren har ställt en rak fråga till mig. Om det finns två likvärdiga fastigheter och den ena har gamla, dåligt isolerade fönster — exakt så sade han — och den andra har treglasfönster, skall då inte villan med treglasfönster ha ett högre taxeringsvärde? Jag svarar: Om man har satt in nya fönster i den andra likvärdiga villan, finns det ingen ruta att fylla i på deklarationsblanketten där man kan ange att det är fråga om nya fönster och därigenom en standardhöjning. Men om det är treglasfönster som man har satt in, finns det en ruta att fylla i. Och då får man genast en upptaxering. Det är detta som jag har angripit.
Fru talman! Jag kan till Göthe Knutson säga att jag inte är till freds med att taxeringsvärdena påverkas på det sätt som Göthe Knutson har exemplifierat med förekomsten av trä. Jag har också gång på gång betonat att man här så snart som möjligt bör försöka få en rättelse till stånd. Det tidsschema som Hans Wachtmeister uppgav var felaktigt. Vi fattade beslutet här i riksdagen i december månad, och LRF gjorde sin uppvaktning på nyåret. Även då var det således för sent att skjuta på taxeringen, om vi inte skulle få den mycket märkliga situationen med nya skatteregler och gamla taxeringsvärden. Jag beklagar att man här inte kan diskutera sakfrågan utan tillgriper Grönköpings Veckoblad. Jag vet inte om det betyder att argumenten tagit slut. Låt oss diskutera sakfrågan. Det är den som är viktig.

Fru talman! Jag anser att snabbprotokollet kommer att utgöra det nödvändiga komplementet när det gäller anvisningar. Det som står på pränt i skatteutskottets betänkande är möjligen en god grund för de förtydliganden och de vidgade ramar — jag tolkar det så — som herrar Josefson och Lundgren nu ger åt fastighetstaxeringsmyndigheterna.

Fru talman! I anslutning till proposition nr 44 om sänkt minimitid för fängelsestraff m.m. har det väckts ett antal motioner. Jag skall kommentera ett par av dem, som vi, några motionärer med vice talmannen Karl Erik Eriksson i spetsen, har väckt. Den ena gäller påföljden vid brott mot trafiknykterheten, och den andra motionen tar upp de gränsvärden som skall ligga till grund för en sådan påföljd. I propositionen föreslår justitieministern att det skulle kunna tillämpas fängelsestraff på tider under en månad vid rattfylleri. Propositionen är skriven på ett sådant sätt att det lätt kan leda till en allmän straffminskning vid sådana brott. Exempel ges på flera fall där den nuvarande påföljden skulle kunna halveras. Det kan inte uppfattas på annat sätt än att departementschefen vill mildra den hittillsvarande inställningen när det gäller att se strängt på alkoholförtäring i samband med trafik. Från oss motionärer har vi hävdat den uppfattningen att trafiksäkerheten i stället kräver att man slår vakt om vår mödosamt uppbyggda lagstiftning. Utskottet har för sin del bl.a. hänvisat till att vi den 1 juli detta år kommer att få en ny lagstiftning som gäller körkortsåterkallelse vid trafiknykterhetsbrott. Det beslut om detta som riksdagen tog föregicks av justitieutskottets erinran om att påföljd som normalt bestäms till fängelse för rattfylleri synes ha haft stor betydelse som avhållande faktor när det gäller bilkörning i samband med onykterhet. Utskottet ansåg att flertalet medborgare omfattade uppfattningen att man måste hålla isär alkoholförtäring och bilkörning, och utskottet uttalade också att det är ett viktigt trafiksäkerhetsintresse att en sådan uppfattning vidmakthålls. Detta utskottets uttalande, som riksdagen sedan antog, har vi motionärer haft som utgångspunkt då vi varit kritiska till propositionens till synes glidande åsiktsförskjutning till en mera slapp inställning när det gäller trafiknykterhetsbrott. Justitieutskottet för ett ganska utförligt resonemang, där man påtalar fördelar och nackdelar med en mera nyanserad straffmätning än f.n.

Jag tolkar utskottets mycket klara markering som ett indirekt erkännande av den kritik som vi har framfört i såväl motion 170 som motion 176. Det finns också ett par andra viktiga markeringar. Den ena är att utskottets klarspråk på denna punkt omöjliggör en glidande tolkning, som propositionens motivtext kunde ha gett anledning till. Den andra markeringen är, enligt min mening, att det borde leda fram till en mera enhetlig bedömning vid domstolarna, så att den spännvidd vid bedömningen som i dag finns reduceras till ett minimum. Eller uttryckt på lekmannasätt: Det borde innebära att skillnaderna måste bli mindre mellan Trelleborg och Värnamo. Vid domstolen i Trelleborg dömdes alla till villkorlig dom, men i Värnamo endast en av tjugo. För klarhetens skull: Målet är självfallet inte att sätta fast så många som möjligt för trafiknykterhetsbrott. Målet måste vara att få en säkrare trafik. Detta kräver i sin tur att statsmakterna, och f. ö. hela samhället, ser mycket strängt på denna typ av brott. Trots allt har huvuddelen av olyckorna i trafiken ett nära och klart samband med alkoholförtäring. När det gäller de svåraste olyckorna finns det inte heller någon vanligare enskild olycksfaktor att peka på än just alkoholen. När det gäller vår andra motion, som har med promillegränserna att göra, redovisar utskottet frågan genom att enbart hänvisa till att justitiedepartementet har en utredning som behandlar denna fråga. Därmed skiljer sig utskottet från motionsyrkandena utan att ta ställning. Det finns därför kanske anledning att anlägga några synpunkter, eftersom utredningsarbetet förhoppningsvis är inne i ett intensivt och aktivt skede. Sverige och Norge kan sägas vara internationella pionjärer när det gäller en modern trafiknykterhetslagstiftning. Norge fick sina blodprovsregler 1936 och Sverige sina 1941. Vår lagstiftning av år 1941 föregicks av de första trafiknykterhetsbestämmelserna från 1920-talets början. Denna lag skärptes vid två tillfällen, och 1934 antogs en lag som gjorde det möjligt att ta blodprov vid misstanke om rattfylleri. Lagen följdes sedan av den helt unika promillelagstiftningen, som då var den första i världen. Jag tror att man kan säga att det skapades förståelse för våra regler, när England införde promillelagstiftningen 1967. Nio månader efter det att den nya engelska lagstiftningen trätt i kraft hade antalet olyckor reducerats, så att man kunde notera närmare 1000 färre dödade och 10 000 färre allvarligt skadade. I Amerika publicerades ungefär samtidigt, dvs. i slutet av 1960-talet, en statlig utredning som visade att ungefär hälften av alla dödsolyckor på de amerikanska huvudvägarna hade samband med alkohol. Man kan säga att allt fler ute i världen upptäckte att promillereglerna var ett effektivt vapen mot trafikdöden. 1973 kom Europarådet med en rekommendation till sina medlemsstater att ansluta sig till en i lag angiven gräns vid högst 0,8 promille. I dag har promillelagstiftningen en mycket stor spridning. I Sverige följde 1975 en skärpning av lagen, som innebar rätt att genomföra rutinmässiga utandningsprov vid trafikkontroller, den s.k. alcotesten. Sådana kontroller har ju tidigare varit möjliga endast vid skälig misstanke. Även om många olyckor kan konstateras ha ett klart samband med alkoholförtäring, torde det vara uppenbart att Sverige, f. ö. också Norge, har ett mindre antal olycksfall i trafiken med hänsyn till trafikens omfattning än länder med liknande sociala förhållanden och trafikförutsättningar. Vi får inte bortse från det faktum att vi i Sverige har haft en trafiknyktrare och också en trafiksäkrare situation, varvid en sträng lagstiftning har spelat en stor roll. Det är inte heller någon överdrift att säga att Sverige har varit mönsterbildande för en rad andra länder. De nya forskningsrön som nu föreligger ger oss anledning att överväga vad som kan göras ytterligare för att förbättra säkerheten på vägarna. Straffbarhetsgränsen 0,5 promille har varit i kraft sedan 1957. F. ö. fanns det ett förslag från 1970, då trafikbrottskommittén föreslog att promillegränsen för rattfylleri skulle sänkas. Även om principen måste vara helnykterhet i trafiken, finns det självfallet rättssäkerhetskrav att ta hänsyn till. Detta leder till att man inte kan ha något 0,0-värde. Med dagens teknik torde det emellertid vara möjligt att komma under de 0,5 promille som vi har i dag. I Sverige tillämpas en mätteknik med blodprovsanalysen som i regel inte används i andra länder. Denna teknik innebär att en felmarginal om 0,14 Zo regelmässigt läggs till. Då har vi gränserna 0,64 resp. 1,64 i stället för 0,5 resp. 1,5. Om vi i Sverige införde en 0,3-promillegräns, som vi i vår motion f. ö. har föreslagit, med t.ex. ett påslag av nuvarande 0,14, skulle det i stort sett motsvara andra länders 0,5-gräns utan avdrag. Enhetligheten skulle faktiskt bli större om vi i Sverige sänkte promilletalet från 0,5 till 0,3 med de mätmetoder vi har begagnat oss av. Var går då gränsen för att körförmågan sätts ned vid alkoholförtäring? Ja, ett exakt tröskelvärde har inte någon vetenskapsman kunnat fastställa ännu. Men det finns ostridigt praktiska tröskelvärden redan vid 0,4, 0,3 eller rent av 0,2 promillehalt i blodet. Körförmågan är redan då klart nedsatt. Det framgår bl.a. av undersökningar som gjorts av statens vägoch trafikinstitut . Det finns enligt vår mening starka skäl för en sänkning av de nuvarande gränsvärdena. Ytterligare ett forskningsrön som det finns anledning att erinra om, när vi diskuterar alkohol och trafik, är en annan VTI-undersökning. I ett prov fick deltagarna dricka alkohol under kontroll av en försöksledning. De uppmätta alkoholvärdena varierade mellan 1,15 och 1,80 Zoo. Därefter fick försökspersonerna sova åtta timmar. Den återstående blodalkoholhalten var då 0,46 Zoo. Först när försökspersonerna kom ner på 0,0-värdet fick de utföra provet, som bestod av körning på en med koner utmärkt bana där man skulle göra undanmanövrer. Resultatet måste sägas vara skrämmande. Försökspersonernas prestationer försämrades avsevärt. Man körde i genomsnitt mer än 20 20 sämre. Detta leder till en enkel slutsats: alkohol och trafik är oförenliga. I direktiven till utredningen om alkoholutandningsprov har inte angetts något klart uppdrag när det gäller i vilken riktning utredningsarbetet skall gå och till vilket mål utredningen bör leda. Det finns enligt min mening mycket starka skäl att allvarligt pröva det som förs fram i de två motionerna om att sänka gränsvärderna för rattfylleri och rattonykterhet. De bör sänkas till den lägsta nivå som tillgodoser rättssäkerhetskrav. Då skulle man komma i närheten av det tröskelvärde vid vilket man kan anses vara en god förare i trafiken. Herr talman! Jag tror det är viktigt att vi skärper vår vakthållning kring den trafiklagstiftning som vi har och som visat sig vara framgångsrik. Men jag tror också att det är viktigt att vi är beredda att flytta fram positionerna ytterligare i takt med vad vetenskapliga rön medger och i takt med vad trafiksäkerheten kräver.

Herr talman! Det är ett enhälligt utskottsbetänkande som vi nu skall ta ställning till. Det gäller bl.a. en principiell fråga om straffmätning, som jag inte skall beröra i dess helhet. Jag har nämligen ingen uppfattning som strider mot utskottets, men jag vill ändå understryka utskottets ställningstagande i fråga om normalstraffet för rattfylleri. Redan i propositionen säger departementschefen, som Elver Jonsson också har framhållit, att han inte finner det tillrådligt att låta ett fängelsestraff på 14 eller 21 dagar utgöra en standardpåföljd för rattfylleri. Det är bra, men sedan mjukar han upp det uttalandet genom att beröra promillegränserna för rattfylleri och säga att om gränsen endast obetydligt har överstigit 1,5 Joo och någon mera påtaglig trafikfara inte har förelegat vid gärningstillfället, så kan man kanske sänka straffet till 14 dagars fängelse. Den generella inställningen kan jag bara ställa upp på, om man verkligen avser obetydliga trafikfaror och speciella situationer. Det får inte förekomma en generell sänkning av fängelsestraffet för rattfylleri som ägt rum på allmän väg eller i allmän trafik. Däremot kan man kanske tänka sig detta i sådana särskilda fall som vid en kort flyttning av ett motorfordon i ett garage eller på en parkeringsplats eller på en gårds ägor, där risken kunnat bedömas som liten. En annan möjlighet är sänkning av straffet när fordonet flyttats genom påskjutning. Även andra sådana situationer kan givetvis tänkas. Det här är utskottet enigt om och säger också att nuvarande praxis när det gäller straffmätningen inte bör ändras i normalfallen. Trots detta finns det således rattfylleribrott med mycket varierande straffvärde — även om spritförtäring eller alkoholpåverkan i samband med trafik naturligtvis aldrig kan tolereras. Redan i dag har domstolarna möjlighet att ta hänsyn till och variera straffen för rattfylleri, och så skall det givetvis också förbli. Därmed är man framme vid möjligheten att även 14 dagars fängelse kan komma att ådömas i och med att den lägsta frihetsstrafftiden nu blir 14 dagar i stället för en månad. För rattfylleri finns ju även andra varianter, exempelvis undantagen för vårdfallen eller skyddstillsyn och böter. Men klart är att en sänkning till 14 dagars fängelse för de vanliga rattfylleribrotten får utnyttjas endast och allenast när omständigheterna är sådana att det inte finns skäl att tillmäta gärningen samma straffvärde som normalt. I utskottet har vi diskuterat om det är möjligt att exakt ange när det finns sådana skäl för att tillmäta ett rattfylleribrott lägre straffvärde än normalt. Även om jag något har exemplifierat det här inledningsvis, har vi ändå funnit att det inte är möjligt att ange det exakt. Därför måste detta, på samma sätt som i all övrig straffmätning, bedömas av domstolarna och bygga på alla omständigheter i varje särskilt fall. Promillehalten i blodet blir liksom nu i första hand avgörande och utslagsgivande när det gäller straffmätningen för rattfylleri. Det är nu inte på något vis fråga om att ändra tolkningen eller att göra någon annan tolkning av lagen om straff för vissa trafikbrott. Men om promilletalet i något fall inte ensamt skall vara utslagsgivande, då kan trafikfaran i det enskilda fallet vara av betydelse. Då uppställer sig frågan: Kan vi i så fall lita på att domstolarna inte själva gör en egen tolkning av lagen och generellt sänker normalstraffet för rattfylleri till 14 dagar? Ja, det kan vi; det skall enligt vad den högsta juridiska expertisen har försäkrat oss inte vara möjligt med sådan tolkning med den skrivning som utskottet nu har gjort. Där säger vi nämligen — och förmodligen även riksdagen om en stund — att för att man vid enstaka tillfällen skall kunna döma till 14 dagars fängelse för rattfylleri skall trafikfaran — typiskt sett — vara obetydlig och utgöra en omständighet som tillsammans med övriga omständigheter kan tala för ett kortare fängelsestraff än annars. Sammanfattningsvis är jag således angelägen att i den här debatten erinra om att utskottet är enigt om att kortare fängelsestraff än en månad för rattfylleri skall tillämpas endast i undantagsfall. Det här är, som också Elver Jonsson har påpekat, en mycket stor trafiksäkerhetsfråga. Det har den varit i alla tider, och det kommer den att förbli. När det gäller frågan om promillegränserna vid trafiknykterhetsbrott finns det ju inte bara en folkpartimotion som har berört dem utan också en centerpartimotion av bl.a. Torsten Bengtson. Elver Jonsson har konstaterat att utredningen om alkoholutandningsprov som bevismedel vid trafikonykterhetsbrott och vad som följer därav är på gång, varför vi inte bör gå händelserna i förväg, utan avvakta utredningens resultat. När det gäller alkoholinformationen finns det bl.a. en centermotion om att man skall passa på att under den tid en person som är dömd för rattfylleri avtjänar sitt straff informera denne om alkoholens risker och skadeverkningar. Utskottet har givetvis ingenting emot att så sker, men vi måste ge den informationen av de tillgängliga medel som riksdagen har tillskjutit, precis som vi gör till alla andra medborgare. Den som avtjänar fängelsestraff bör under den tiden också få del av de medlen genom att erhålla den information som är nödvändig och som det är nödvändigt att ge under den tiden. Herr talman! Med detta vill jag också yrka bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Ett enigt justitieutskott har funnit skäl att ställa sig bakom propositionen och föreslå att det minsta fängelsestraff som skall kunna utdömas i vårt land skall vara 14 dagar i stället för som nu en månad. Genom den här reformen ges domstolarna möjlighet att nyansera straffmätningen i fråga om de brott för vilka nu utdöms en månads fängelse. Den allmänna uppfattningen är numera att det nästan enbart har negativa effekter att sätta folk i fängelse. Man har ju tidigare haft förhoppningar att straffverkställigheten skulle kunna utformas så, att den intagnes anpassning skulle främjas. Men tyvärr måste man säga att de förhoppningarna inte har infriats. De som varit intagna i fängelse är i regel dåligt anpassade i samhället och återfaller ofta i brott. Man kan naturligtvis diskutera orsakerna till att det blir så. Men att vistelsen på anstalten har en nedbrytande inverkan på personligheten råder det inget tvivel om. Men samtidigt står det klart att vi inte under överskådlig tid kan avvara fängelsestraffet. Det är ju framför allt när det gäller den grövsta brottsligheten som vi behöver frihetsberövande påföljder.

Det är självklart att strafftider på en månad eller mindre inte kan ges ett realistiskt behandlingsinnehåll. De kan därför bara motiveras ur allmänpreventiv synpunkt eller med att brottet är så allvarligt att samhället måste reagera med ett frihetsberövande. Ett argument som brukar användas mot korta frihetsstraff är att de inte skulle innebära så stort obehag att de skulle ha tillräckligt avskräckande effekt och att medborgarna skulle få något slags strafftolerans. Jag tror inte att en sänkning av allmänna straffminimum skulle försvaga fängelsestraffets allmänpreventiva funktion. För de flesta innebär bara hotet att komma i fängelse — oavsett om det gäller fjorton dagar, tre veckor eller en månad -— ett väsentligt avskräckande moment. Processen vid domstol och verkställigheten av straffet, det avbrott i den normala livsrytmen som fängelsevistelsen innebär samt de följdverkningar som denna kan ha är en händelsekedja som med fog är fruktad. Mindre skillnader i straffets längd har säkerligen här mindre betydelse. Med andra ord betyder straffets art mer än straffets längd. Detta talar för en sänkning av straffminimum. En ytterligare fördel med den här reformen är att vi får en större enhetlighet inom Norden när det gäller korta straff. Danmark, Finland och Norge har enligt nu gällande lagstiftning lägre minimum än Sverige. Det bör särskilt påpekas att det här förslaget till sänkning av minimistraffet inte syftar till att antalet fängelsedomar skall öka. I de fall bötesstraff är praxis skall dessa inte ersättas med fängelsestraff. Syftet är i stället att ge möjlighet att nyansera straffmätningen i de fall som i dag vanligen renderar en månads fängelse. I ett par motioner, som tidigare berörts i debatten, har det föreslagits att undantag skall göras för rattfylleribrott och att en månads fängelse även i fortsättningen skall utdömas vid dessa brott. Vi har i utskottet sagt att det inte är tillrådligt att strafftider på fjorton dagar eller tre veckor blir standardstraff för rattfylleri. Men i likhet med många andra brott innefattar rattfylleribrotten gärningar av mycket varierande straffvärde. Därför bör, anser vi, domstolarna inte avskärmas från möjligheten att nyansera straffmätningen. Även i fråga om rattfylleri bör de ges möjlighet att utdöma kortare straff än en månad. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När de av oss i vpk-gruppen som brukar vara ansvariga för rättsfrågor fick propositionen 112 i händerna och läste den kände vi en viss tveksamhet över en del som vi då tyckte oklara frågor. Tveksamheten var emellertid inte så stor att den föranledde oss att avge någon motion. Vi hoppades väl också att lagutskottet skulle ta upp och på ett kompletterande sätt belysa det som vi tyckte var litet väl summariskt behandlat i propositionen. Nu finner vi att lagutskottet inte har gjort det, vilket i någon mån förvånar oss. Det har också ökat vår tveksamhet. Vi noterar också att vid utskottsbehandlingen av denna icke oviktiga fråga, som ju rör adoption utan samtycke, var inte mindre än fem av utskottets femton ordinarie ledamöter frånvarande. Vi är därför en smula oroliga över att det kan finnas en del fallgropar eller besvärliga frågeställningar som hör samman med tillämpningen av de nya bestämmelser som nu föreslås. Med anledning av allt detta skulle jag vilja ställa några frågor till de representanter för lagutskottet som är närvarande här i kammaren. Beträffande adoption har hittills gällt att den som fyllt 12 år inte kan adopteras utan sitt eget samtycke.

Om man först ser principiellt på den här frågan kan man konstatera att den ingalunda är så okomplicerad som den kanske kan verka vid första anblicken.

Jag menar att det finns skäl att hävda att samhället i sådana fall borde behålla den särskilda insyn som t.ex. en särskilt förordnad förmyndare innebär. De unga människor det här gäller behöver i alldeles särskilt hög grad former av samhällelig omsorg och samhälleligt stöd för att kunna leva på ett mänskligt sätt. Det är ingalunda så att ett ordinärt föräldraskap kan beräknas erbjuda dem ett fullgott sådant stöd. Tvärtom finns det väl en viss risk att ett ordinärt föräldraskap — även om det utövas med största ansvar, största entusiasm och engagemang — inte räcker till för att garantera dessa unga människor en något så när likvärdig behandling och bästa möjliga utveckling. Om de nya bestämmelserna går igenom — och om inte domstolarna är väldigt vaksamma — kan man få en situation som innebär att den unge kommer i ett sämre läge än om samhället hade behållit det yttersta rättsliga ansvaret för vederbörandes tillvaro och förbehållit sig möjligheten att så ingripa i den unges liv att bästa möjliga omsorg, bästa möjliga kompensation för handikappet, hade ställts till förfogande. Jag förstår inte riktigt vad det är för övervägande skäl som skulle tala för att man skall göra sig kvitt — eller inskränka — den möjligheten.

Sedan är det en annan fråga som uppstår. Om man nu medger rätt till adoption utan samtycke av en ung människa som är svårt psykiskt sjuk eller svårt psykiskt handikappad på annat sätt, är det inte då risk att själva detta förhållande blir ett slags motiv för att inte utröna vederbörandes verkliga vilja? Ett visst psykiskt handikapp innebär ju inte med nödvändighet att den unge för all framtid är betagen möjligheten att uttrycka sin vilja. Det beror alltså då helt och hållet på domstolens egen bedömning huruvida man skall förklara vederbörande oförmögen att tillkännage sin vilja, i sådan grad att man kan bortse från alla former av viljeyttringar. Det finns nämligen, som vi känner till, andra viljeyttringar för en människa än språkets ord. Låt oss vidare anta att den situationen inträffar att någon kommer och vill — kanske i och för sig på goda och hederliga grunder — adoptera en ung människa som är t.ex. svårt psykotisk och bedöms vara varaktigt inkapabel att ge sin vilja till känna. Domstolen kan då med de nya bestämmelserna godta en sådan adoption utan att utröna den adopterades vilja. Ponera sedan att i enlighet med alla moderna forskningsresultat en framgångsrik psykiatrisk behandling med moderna metoder leder till att psykosen hävs och att den unga människan kanske ett par år senare framträder fullt frisk — eller i varje fall fullt orienterad om sin situation i tillvaron. Och vilken situation vaknar den unga människan då upp till? Jo, till en situation där han eller hon är adopterad utan sitt samtycke. Har lagutskottet funderat över vilka komplikationer som kan uppstå i ett sådant läge, vid en sådan variant? Det verkar inte så, eftersom de här problemen och svårigheterna inte på något sätt är kommenterade i betänkandet. Det kan uppstå situationer där barnet eller den unge faktiskt kan ge uttryck för sin vilja efter viss tid, där en sådan förändring inträffar i vederbörandes tillstånd att detta blir möjligt. Då har man alltså godtagit en handling som har genomgripande betydelse för den unga människans liv utan att ha inhämtat vederbörandes samtycke.

De fick adoptera det ena syskonet men inte det andra. Det kan naturligtvis, åtminstone ytligt sett, tyckas vara en stötande situation att det handikappade barnet inte fick vara hos det syskon som det bedömdes ha en anknytning till därför att lagen inte tillät en adoption utan samtycke och samtycke inte kunde inhämtas. Jag kan medge att en sådan situation är tänkbar, och den är naturligtvis på intet sätt eftersträvansvärd, men jag vill också ställa frågan: Kan man inte lösa sådana situationer på annat sätt än genom att ta bort kravet på samtycke? Där återkommer jag till den principiella argumentation för sådana här fall som jag anförde inledningsvis. Om det nu är så att två syskon visserligen bedöms höra samman, har så stark anknytning till varandra att de behöver varandra, är det ändå obestridligt att, om det i det ena fallet föreligger ett mycket svårt psykiskt handikapp, syskonens hela utgångsläge personligt och samhälleligt är mycket olika.

Det förefaller mig uppenbart att syskonen inte för den skull behöver skiljas åt. De kan ju vistas i samma familj, men det handikappade syskonet får en annan rättslig status — det kan vistas där som fosterbarn eller vården kan betraktas som en form av faktisk vård, som inte medför några direkta rättsliga konsekvenser. Den faktiska vårdnaden och den rättsliga vårdnaden beiuver på intet sätt överensstämma. Kan man inte lösa en sådan situation utan att frånhända samhället möjligheterna till insyn och omsorg och avskaffa den principiellt viktiga regeln om samtycke vid adoption? I ett sådant läge, med två syskon med så olika förutsättningar, kan man snarare säga att en rimlig grad av likhet i deras utgångsläge inför livet faktiskt borde motivera en rättslig olikhet, eftersom det ena barnet behöver samhällets speciella stöd i en helt annan utsträckning än det barn som inte har något psykiskt handikapp. Även om det handlar om fåtaliga och sällsynta fall kan faktiskt den varianten förekomma att ett psykotiskt barn är psykotiskt på grund av en familjekonflikt och en familjebakgrund som kan ha med det andra syskonet att göra. Då är det ju inte alls självklart att syskonen skall följas åt. Man får inte lägga in någon vidskepelse i det här med syskonanknytningen, för den är ibland till nytta men den är inte alltid till nytta. Man bör i domstolarna förbehålla sig möjligheten att i det individuella fallet välja en lösning som kanske inte går efter huvudregeln, inte går efter vad som är det statistiskt vanliga, utan som går efter det som i det individuella fallet är till barnets bästa. Det är inte alltid som ett barns bästa är att vara hos sina syskon. Det beror helt på konfliktsituationen och läget i allmänhet i det enskilda fallet. Det finns i 4 kap. 5 § i den aktuella lagstiftningen också ett första moment, som inte berör samtycke i den form jag nu har redogjort för utan som är en kvarvarande äldre bestämmelse. Där heter det att barn mellan tolv och sexton år kan adopteras utan sitt eget samtycke, om det skulle lända vederbörande till skada att bli tillfrågad. Jag är något förvånad över att lagutskottet inte har tagit upp den gamla bestämmelsen, när utskottet nu ändå hade hela komplexet för granskning. Efter vad jag förstått är bakgrunden till den gamla bestämmelsen att man förr ansåg att det fanns vissa ting rörande börd och ursprung som var för ömtåliga att beröra med ett barn och som man därför skulle hemlighålla för barnet. Det är alltså orsaken till att man, när barnet befann sig i en viss ålder, inte skulle tillfråga barnet om sådana saker som adoption. Jag kan inte finna att det står i överensstämmelse med modernt samhälleligt tänkande och med principerna på det här området i övrigt. Tvärtom är det väl så att man numera betraktar det som en rättighet för barnet att kunna åtnjuta en klar upplysning om sitt verkliga ursprung och sin verkliga börd. Vad jag vet råder numera allmänt den uppfattningen att barnet skall känna till sitt verkliga ursprung. Det är ingenting man skall hemlighålla, det är ingenting man skall skydda barnet för, därför att ett sådant skydd är ett falskt skydd — det är inget verkligt skydd. Man skall vara rak och ärlig mot barnet. Då är det förvånande att lagutskottet inte passade på att föreslå att den här bestämmelsen skulle bort. Jag vill återigen ställa frågan till den eventuelle talesmannen för utskottet: Varför begagnade ni inte tillfället att få bort den här bestämmelsen? Jag tycker att den står i ganska dålig överensstämmelse med modern rättspraxis. Och bestämmelsen är ju tillämpbar på alla kategorier av unga människor i motsvarande situation. Slutligen, herr talman, skall jag göra några korta reflexioner rörande ett helt annat avsnitt i den här lagstiftningen, där det föreslås en förändring. Förändringen innebär att man skall skärpa förutsättningarna för tillstånd till adoption på det sättet att det skall finnas ett särskilt personligt förhållande mellan den tilltänkta adoptivföräldern och barnet, ifall en adoption skall godkännas. Jag har spekulerat litet över vilka de verkliga motiven — som inte är redovisade i vare sig proposition eller utskottsbetänkande — bakom detta är. Ett motiv kan ju vara att man vill undvika eller motarbeta vissa typer av adoptionsfall. Bl. a. har det sagts mig att man tar sikte på att förhindra att barn till utländska medborgare, vilka är utvisningshotade, skall kunna få stanna kvar i Sverige genom att några svenskar erbjuder sig att adoptera dem. Oavsett hur det är med motiven har jag också här en känsla av att man inte riktigt tänkt igenom vad det är man gett sig in på. Tidigare fanns ju inte den här bestämmelsen om att det skulle finnas något särskilt personligt förhållande mellan adoptivförälder och barn, innan adoption kunde ske. Och om man nu inför en sådan särskild bestämmelse, kan det ju hända att man utesluter möjligheten för adoption i fall där faktiskt adoptionen skulle vara till barnets bästa. Ponera t.ex. att ett barns föräldrar båda omkommer i en bilolycka, en tyvärr inte så helt omöjlig situation i det här samhället. Ponera vidare att barnet inte har någon släktanknytning i övrigt, också en fullt tänkbar situation i ett Europa där människor flyttar från land till land. Skulle det då vara uteslutet för ett svenskt par att kunna adoptera ett sådant barn, för den händelse det inte fanns den personliga anknytning om vilken det här talas? Jag kan inte förstå att den nya, skärpta bestämmelsen i och för sig skulle vara ett effektivare skydd mot skenadoptioner än de tidigare bestämmelserna, eftersom de tidigare bestämmelserna ju innehöll frasen att adoptionen skulle vara till fördel för barnet. En domstol kunde väl under alla omständigheter säga att vad den bedömde vara ett försök till skenadoption inte var till fördel för barnet. Även kravet på att den adopterande skall vara beredd att uppfostra barnet tycker jag hade varit fullt tillräckligt för att avvärja eventuella försök till skenadoption. Jag förstår alltså inte vad meningen är med den nya, skärpta bestämmelsen. Det kan ju, som jag har förstått, finnas fall där den enda rimliga lösningen skulle vara en adoption, även om den inte föregåtts av någon långvarig personlig anknytning mellan barnet och den blivande adoptivföräldern. Det finns ju situationer när barn av omständigheterna råkar stå alldeles ensamma i världen. Om det då inte är fråga om speciella handikapp eller någonting liknande som gör att samhället bör ta det övergripande rättsliga vårdnadsansvaret, är det väl ändå bättre för barnet att få en föräldraanknytning genom adoption än att en sådan förhindras. Kan fru Lindquist eller någon annan i lagutskottet möjligtvis upplysa mig om vad den nya bestämmelsen syftar till? Det brister också i fråga om logik och sammanhang mellan den ena förändringen och den andra i lagstiftningen. I ena fallet vill man vidga möjligheterna till adoption, men i det andra vill man inskränka möjligheterna. Sådana här manövrer, där man tillämpar ett liberalt synsätt i det ena fallet och ett mera restriktivt i det andra inom ramen för samma lag, måste ha någon speciell förklaring som mitt begränsade förstånd inte f.n. kan omfatta. Jag vill alltså gärna ha ett svar på hur Inger Lindquist eller någon annan representant för lagutskottet ser på förhållandena när det gäller barn med psykiska handikapp. Är det lämpligt att vidga möjligheterna för en adoptivförälder att få det fullständiga rättsliga greppet över barnet? Är det inte mera till barnets bästa att samhället förbehåller sig en möjlighet till rättsligt inflytande just för ett sådant barn som i alldeles särskilt hög grad kan behöva samhällets stöd? Detta, herr talman, är mina frågor.

Herr talman! Jörn Svensson ställde en hel del frågor, som jag skall försöka att besvara så fullständigt som möjligt. Först skulle jag bara vilja säga att bakgrunden till propositionen är två motioner, den ena väckt av Martin Olsson och den andra av mig. Det fall vi tog upp gällde en mamma med två barn, av vilka det ena var utvecklingsstört. Modern gifte sedan om sig, och då ville den nye mannen adoptera barnen. Han fick adoptera det ena barnet, men han fick inte adoptera det andra. Det här var ett fall som förekom i Göteborg. Han tyckte att det var ytterst stötande, och han var mycket upprörd över att det inte gick att adoptera båda barnen. Detta var den närmaste anledningen till att jag väckte den här motionen, och jag är alltså väldigt glad över att propositionen har kommit. Jag tycker också att det är skönt och riktigt att höra att Jörn Svensson hyser oro för hur den nya ordningen skall utfalla, men jag tror att denna oro inte är så befogad. Jörn Svensson säger att det väl inte är självklart att en adoption är till fördel för ett barn. Nej, det behöver den naturligtvis inte vara, men det är just det domstolen skall pröva. Adoptionen skall alltså vara till fördel för barnet, och detta skall domstolen pröva. Domstolen har olika hjälpmedel i det sammanhanget. Självfallet kan man införskaffa läkarintyg och höra med dem som känner till barnet om dess tillstånd. Den erfarenhet jag har av att pröva adoptioner säger mig att domstolarna går mycket noggrant till väga. Det är inte på något sätt ett slentrianärende, som man kanske skulle kunna tro. Då menar Jörn Svensson att det kanske skulle vara bättre, om samhället hade en större insyn. Men vad säger att inte samhället kan ha den insyn som behövs när det gäller ett handikappat eller förståndshämmat barn? Det kan väl samhället ha, även om barnet så att säga får en pappa och inte bara har en mamma. Jag kan inte se att det kan vara någon som helst nackdel. Och nog är det väl i allmänhet bättre att barnet får en vårdnadshavare som är känslomässigt engagerad än att det bara har en myndighetsperson som en särskilt förordnad förmyndare. Jag tror att det länder barnet till mycket större gagn att ha så att säga en mera naturlig mamma eller pappa. Vem som helst får inte heller adoptera. Det görs en noggrann prövning av den person som vill adoptera. Dels finns det regler om detta, dels är domstolarna mycket försiktiga i sin prövning. Jörn Svensson frågar då vad som händer, om adoptionen skulle vara misslyckad och det förståndshämmade barnet förstår att den var helt fel och vill att den inte alls skulle ha ägt rum. Då finns i alla fall möjlighet att häva adoptionen, även om det inte är något att rekommendera. Kan vi inte klara situationen utan adoption? Kan inte barnet vara kvar hos sitt syskon och sin mamma och hennes man? frågar Jörn Svensson. Jo, det är klart att det går. Men barnet har då en annan rättslig status än sitt syskon. Som jag har uppfattat detta är det en känslofråga, och det betyder faktiskt väldigt mycket för de människor som är inblandade. Man kan också fråga: Varför skall ett barn som kanske har ett sämre utgångsläge än sitt syskon inte få åtnjuta den fulla familjetillhörigheten? Det måste väl i allmänhet vara ett minus för det barnet. Jag hoppas att jag nu någorlunda klart har svarat på Jörn Svenssons frågor beträffande den första delen. Jörn Svensson frågar sedan om samtycke, dvs. om regeln att man inte skall höra den som är under 16 år, om det skulle skada honom eller henne. Det är riktigt som Jörn Svensson säger, att den här regeln kom till 1958, då det fanns många barn som hade varit fosterbarn och som man ville adoptera. De barnen trodde att de var så att säga naturliga barn till dem som de bodde hos, och man ville inte fråga dem just när de var i puberteten. Det ligger väl en hel del i detta. Men jag håller med Jörn Svensson om att vi numera ser på den saken på ett annat sätt. Departementschefen säger också att han är tveksam om den här bestämmelsen skall bibehållas. Den har ju med barnets rättsliga ställning att göra. Frågan övervägs nu av utredningen om barnens rätt, och då är det lämpligt att låta utredningen presentera ett förslag. Därför tar han inte ställning till frågan. Jag är ledsen att jag inte hann besvara Jörn Svenssons sista fråga, men jag får väl göra det i ett annat anförande.

Herr talman! Inger Lindquists svar bekräftar dess värre mina farhågor, nämligen att ett enda speciellt rättsfall, en speciell variant med en kombination av omständigheter, har föranlett ett motionsinitiativ. Naturligtvis har det skett utifrån ett ärligt engagemang i saken. Man vill på basis av detta enda fall få till stånd en lagändring, som kan få konsekvenser för en rad andra typer av fall där helt andra förutsättningar föreligger. Jag tycker inte det är rättsligt tillfredsställande att utifrån ett enda exempel ändra en regel som har tillämpning på fall av helt annan natur. Detta bekräftar den tveksamhet jag har hyst, och det visar att man inte har tänkt igenom konsekvenserna. Man har stött på ett fall som man tyckte var behjärtansvärt och ansåg att lagen för just detta fall inte borde fungera som den har gjort hittills. Därmed ändrar man lagen men redovisar inte de konsekvenser som lagändringen kan få för andra fall med andra kombinationer av omständigheter. Det tycker jag inte är en bra lagstiftningsprincip. Man borde ha penetrerat och utrett saken grundligare samt därmed fått klart för sig vad lagändringen kan leda till. Det är intressant att Inger Lindquist känner ett sådant engagemang för det speciella Göteborgsfallet. Såvitt jag vet har inte Inger Lindquist tillhört den falang som har varit anhängare av att barn, vars mamma var skild från pappan, alltjämt skulle kunna åtnjuta den trygghet och anknytning som det innebar att pappan kunde behålla den rättsliga vårdnaden efter skilsmässan. Det har ju Inger Lindquist varit motståndare till. Nu byter hon plötsligt åsikt. Nu skall det komma in en pappa i bilden som vill adoptera ett barn vars samtycke inte kan inhämtas. Inger Lindquist vill få till stånd en lagstiftning som så att säga ställer sig på pappans sida. Det är faderns intresse och synpunkter som hon här vill gå till mötes. Jag har en känsla av att barnet i detta fall har kommit litet i skuggan för fadern.

Han hade kanske kunnat få oss att förstå att det trots allt var bra om samhället bevarade en sådan här insyn. För Inger Lindquist skall inte komma till mig och säga att samhällets insyn över ett svårt, psykiskt handikappat barns levnadsomständigheter blir densamma med ett fullständigt föräldraansvar med två föräldrar jämfört med att ha kvar systemet med särskild förmyndare. I det senare fallet har de som i praktiken fungerar som barnets föräldrar bara hand om den praktiska vården. Möjligheterna för de samhälleliga myndigheterna med sina resurser att något så när hjälpligt kompensera barnet för dess handikapp blir trots allt mindre om barnet får en adoptivförälder, som ju kan hänvisa till privatlivets helgd och föräldraskapet för att begränsa samhällets möjligheter att ställa upp för barnet. Det kommer man inte ifrån. Man kommer heller inte ifrån — vilket är den viktiga, övergripande principen — att samhället har och måste ha ett särskilt ansvar för denna kategori barn. Och man bör inte utan vidare reducera detta samhälleliga ansvar. Sist och slutligen finns det ytterligare ett exempel på brist på fördjupning och konsekvent tänkande i utskottets behandling. Jag refererade till ett fall där ett barn lider av en långvarig psykos och barnets samtycke till adoption inte kan inhämtas. Om denna psykos hävs, vilket är en fullt realistisk förutsättning — med nuvarande vetenskapliga metoder en alltmer realistisk förutsättning — kan barnet så att säga komma in i ett nytt liv och finna sig vara adopterat utan sitt samtycke, befinna sig i en situation som det kanske inte alls vill acceptera. Då säger Inger Lindquist att man till nöds kan häva adoptionen. Ja, men vilket elände kan man inte dessförinnan ha ställt till med? Jag påstår inte att det nödvändigtvis måste bli så som jag har skisserat, men i dessa mycket speciella och egenartade fall måste vi vara vakna för denna risk. Och i sådana fall hade det varit bättre om adoptionen inte hade kommit till stånd. All den omsorg, känslomässiga anknytning och kärlek samt allt det praktiska ansvar som krävs i relationen mellan en förälder och den som han eller hon betraktar som sitt barn, kan också komma till uttryck utan att föräldern nödvändigtvis behöver insistera på att få adoptera barnet utan dess samtycke. Rent praktiskt går det att uppnå allt detta ändå. Och det kan kanske fungera väl så bra, om samhället förbehåller sig den insyn och de stödmöjligheter som samhället haft med tidigare ordning.

Herr talman! Kom inte till mig, Jörn Svensson, och säg att jag inte bryr mig om hur barn har det! Det har varit en ledstjärna under hela den tid jag har suttit i riksdagen, och Jörn Svensson och jag har tidigare haft debatter om detta. När det gäller det som Jörn Svensson tar upp — den gemensamma vårdnaden — har det från min synpunkt sett hela tiden varit fråga om att åstadkomma det bästa för barnet. Det vet Jörn Svensson mycket väl. Det var också jag som genom en motion tog initiativet till utredningen om barnens rätt. Så den invändningen faller verkligen platt till marken. Det är självklart att jag även här menar att det är barnets bästa som är det avgörande. Det är i och för sig inte så svårt att mena det, för det säger lagtexten. Lagen säger ju att adoptionen skall vara ”till fördel för barnet”. Det är någonting som domstolen har att pröva. Det är självklart att en domstol inte ger tillstånd till en adoption, om den bedömer att adoptionen inte är till fördel för barnet. Hur en mamma eller en pappa kan känna har också sin betydelse, men det avgörande är hela tiden barnets bästa — också i denna lagstiftning. Vi har här en ideologisk skiljelinje. Jag tycker att det är viktigt att man hela tiden betonar att föräldrar har ansvar för sina barn. Det gäller också dem som vill bli adoptivföräldrar. Jörn Svensson betonar samhällets ansvar och vill sätta det före föräldraansvaret. Jag sätter föräldraansvaret främst. Sedan är det självklart att de föräldrar som har ett utvecklingsstört eller förståndshämmat barn behöver allt stöd och all hjälp av samhället. Samhällets insyn är i detta sammanhang stor — och bör så vara. Dessa föräldrar har nämligen stora svårigheter. Jörn Svensson säger att utskottet har tittat på ett speciellt fall och att man inte kan lagstifta endast utifrån ett fall. Såvitt jag vet är det fråga om tre speciella fall. Vi har ett högsta domstols-fall. Martin Olsson har nämnt ett fall, och jag har ett från Göteborg. Det är således inte så ovanligt att den situation som jag har skissat förekommer. Och det är för denna situation som lagstiftningen är tänkt. Jag vet inte riktigt vad det är för fall som Jörn Svensson tänker på. Det är väl rätt självklart att det finns en känslomässig bindning hos den som vill adoptera ett utvecklingsstört eller förståndshämmat barn. I annat fall kan inte heller adoptionen komma till stånd, för det skall ju vara så att adoptanten vill uppfostra eller har uppfostrat barnet. Jag tycker alltså att Jörn Svensson ser alltför svart på det här och ser faror där det inte finns några faror, Om Jörn Svensson tycker att jag bara har fört fram ett fall, så vill jag säga att det ju där har skett en utredning och det finns en departementspromemoria. Den har varit på remiss, och såvitt jag har kunnat se av remissutfallet har inte någon remissinstans sagt att det som föreslås är fel eller att man inte skall följa förslagen. Lagrådet har också uttalat sig positivt. Jag tycker att Jörn Svensson, som det alltid är intressant att lyssna till, här skjuter över målet. Jag skall också försöka besvara den tredje frågan, som jag inte hann med i mitt förra anförande. Jörn Svensson säger att man har ändrat lagstiftningen när man har tillagt att ”det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen”. Jag vill säga att man inte har ändrat lagstiftningen, utan man har förtydligat den. Vid upprepade tillfällen trycker man också på att det är ett förtydligande och inte någon ändring som har gjorts. Det var redan tidigare så att det inte skulle få göras några skenadoptioner. Rättspraxis visar också att det inte skall vara så att man kan adoptera för att ge ett barn ett speciellt namn eller för att undgå arvsskatt eller liknande. Detta har gällt också tidigare, men för att undvika all tveksamhet har man nu klart sagt detta i lagen. Det är alltså ett förtydligande och inte någon skärpning eller förändring, som jag har uppfattat det. Sedan ställde Jörn Svensson en direkt fråga till mig som gällde det fallet att ett par föräldrar dödas i en trafikolycka och barnet inte har anknytning till någon. På den frågan skulle jag vilja svara att det är klart att ett sådant barn kan adopteras av några som inte känner barnet. Man får naturligtvis vara mycket försiktig vid en sådan prövning. Men om dessa människor, som barnet inte känner, vill uppfostra barnet bör det väl i och för sig kunna
Herr talman! Låt oss komma ifrån de emotionella övertoner som håller på att utveckla sig på ömse håll, så kanske vi får mera tid för att besvara de verkliga frågorna. Jag skall förtydliga de frågor som jag fortfarande anser att jag inte har fått svar på. Låt mig först säga att Inger Lindquist inte skall försöka få fram någon ideologisk skillnad när det gäller bedömningen av föräldraskap, därför att jag diskuterar inte på den basen här. Jag diskuterar på basen av existerande lagstiftning och existerande legala principer i familjerättsliga sammanhang - principer som jag är kritisk mot av ideologiska skäl men som jag inte ifrågasätter i den här debatten. Vad Inger Lindquist tycks missa när hon talar om att det är viktigare med det personliga föräldraskapet än med myndighetsperson, är ju att det må vara en generell regel, om man tycker så. Det är en generell regel i normalfallet, men vad vi diskuterar är ju inte alls normalfall. Vi diskuterar ju framtiden och livsmöjligheterna för barn som har specifikt svåra handikapp — så svåra att man i varje situation måste kunna sätta i fråga ett ordinärt föräldraskap, om en vanlig medborgare är den som kan ge barnet det fulla stöd som det har anspråk på. Jag skall nämna några konkreta tänkbara varianter av detta. Först får jag notera att jag inte fått något tillfredsställande svar på frågan om vad som skulle hända om ett psykotiskt barn genom en avancerad behandling övervinner sin psykos några år efter adoptionen och finner sig vara adopterad utan sitt samtycke. Såvitt jag förstår har Inger Lindquist och lagutskottet inte tänkt på att den situationen kan uppstå. Men om man låter ett par adoptivföräldrar träda in och lämnar hela det rättsliga ansvaret för barnets framtid åt dem, så har man ju därmed också överlämnat åt dem att bedöma vad som är bäst för barnet — i varje fall så länge de inte direkt missköter det. Vi vet att det är så.

Vad uppstår då för situation? Jo, då har samhället med vad Inger Lindquist föreslår ingen möjlighet att erbjuda barnet den behandlingen. Jag frågar mig: Är det så genomtänkt att gå på en sådan förändring som i ett fall som detta kan få dessa konsekvenser?

Herr talman! Man ser mycket noga efter vilka som får bli adoptivföräldrar. Egentligen förstår jag inte vad det är för stor skillnad som Jörn Svensson tycker att det är mellan biologiska föräldrar och adoptivföräldrar. Vad är det som gör att adoptivföräldrar skulle vara så ansvarslösa och inte förstå barnets bästa? Och vad skulle göra att alla biologiska föräldrar är så fantastiskt mycket bättre än adoptivföräldrar? Man får ändå inte bli adoptivförälder om inte en domstol efter noggrann prövning anser att man är lämplig som förälder för just det barn som är i fråga. Biologisk förälder är det betydligt enklare och lättare att bli. Jag tycker att det är ett slags misstro som Jörn Svensson för ut. Är barnet under tolv år får det adopteras utan samtycke. Men här gäller det barn över tolv år, och som våra ungdomar har det i dag kan det inte för någon särskilt lång period bli aktuellt att måla upp en sådan förfärlig fara som Jörn Svensson gör.

Herr talman! Jag skall försöka sammanfatta mina tidigare inlägg och göra det i form av en kommentar till det som utskottets talesman Inger Lindquist tidigare sade. Jag tror inte att det är principiellt riktigt att tillämpa det så att säga allmänna synsätt som ligger bakom uppfattningen att vårdnadsansvaret för barn i allmänhet bör åvila föräldrarna vare sig dessa föräldrar är biologiska föräldrar eller andra föräldrar. Det är naturligtvis med den samhällsbildning vi nu har och kommer att ha framöver en riktig princip, och ett sådant personligt förhållande mellan barn och ett fåtal utvalda vuxna måste sannolikt finnas i ett industriellt samhälle. Men det är ju inte detta som vi egentligen här diskuterar, ty även om vi accepterar det riktiga i detta synsätt handlar det här om en mycket specifik kategori unga människor. Vi måste hela tiden vara medvetna om att för dessa unga människor och deras utveckling till ett värdigt liv räcker inte något vanligt föräldraskap. Ingen förälder har en sådan grad av skolning, en sådan grad av kunnande och en sådan grad av specialiserat kunnande att han ensam kan svara för att barn och ungdomar med dessa svåra former av handikapp kan få den bästa tänkbara omsorgen. Det fordras att man anlitar en kvalificerad utomstående expertis som sköter denna omsorg och ser till att barnet får bästa möjliga vård. Detta kan inte normalt ske inom ramen för ett vanligt föräldraförhållande — det är så med dessa barn. Detta är bakgrunden till att jag ifrågasätter om samhället skall avhända sig möjligheten att behålla det yttersta rättsliga vårdnadsansvaret. För den skull kan ju barnet vistas i ett vanligt hem. Det går ju att praktiskt ordna detta i andra former, men samhället bör ändå behålla den här speciella rättsliga insynen. Jag tycker att det är på litet väl sentimentala och romantiska grunder när det gäller det vanliga föräldraskapets möjligheter i sådana här fall som man vill åstadkomma en förändring i gällande lagstiftning. Något måste väl ändå de gamla juristerna ha menat med att man inte skulle tillåta adoption om det inte förelåg samtycke av barnet.

Herr talman! Jag begärde ordet för att stillsamt fråga Jörn Svensson — eller kanske någon annan som känner sig manad att svara: Vad är det vi sysslar med i Sveriges riksdag? Vad är ett parlament till? Vad har vi hållit på med någon timme för middagspausen? Om jag förstod rätt handlar denna debatt om vissa förändringar i föräldrabalken som har föreslagits i en proposition. Denna proposition har antagits av ett enhälligt utskott, och Jörn Svensson som går till storms har — om jag förstått det rätt — inte något yrkande alls. Vadan då denna delvis passionerade debatt i en timme? Vad handlar den om? Dessa ändringar i föräldrabalken handlar om adoption, om vissa regler om samtycke av den adopterade till adoptionen. Om den som skall adopteras har fyllt 12 år måste han eller hon samtycka för att adoptionen skall kunna bli av. Så görs då i propositionen det utomordentligt djärva tillägget till detta, att samtycke inte behövs, om den som skall adopteras är varaktigt förhindrad att lämna samtycke på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag. Är det då så värst ofta i ett adoptionsärende fråga om att man skall adoptera en person som är psykiskt eller fysiskt handikappad eller underutvecklad på ett gravt sätt? Jag skulle gissa att det kanske rör sig om något fall vartannat år eller kanske ett eller två fall om året — vad vet jag. Det är problem i den storleksordningen som det handlar om. Det kan ju ändå vara viktigt för den enskilde individen att det finns garantier för att vederbörande barn inte totalt misshandlas, inte utlämnas till adoptanter som kan erbjuda ett fruktansvärt dåligt hem. Men det handlar det inte heller om. I propositionen görs ingen som helst ändring i de grundläggande reglerna, att varje adoption skall prövas omsorgsfullt av en domstol, som skall ge tillstånd till adoptionen. Domstolen skall inte ge tillstånd, om inte adoptionen anses vara till barnets bästa. Vad handlar då hela detta ståhej om? Jag har faktiskt försökt, Jörn Svensson, att lyssna ganska noga. Jag har normalt mycket stor respekt för ärligheten och allvaret i Jörn Svenssons engagemang, men jag begriper inte vad han har försökt uppta Sveriges riksdag med i en timme denna dag, den 22 april.

Herr talman! Efter detta inlägg kan jag bara konstatera att om herr Lidbom intet förstått vad vi talat om är det mycket synd om herr Lidbom.

En felbedömning vid en adoption är nämligen speciellt farlig i de här fallen, därför att det är mycket möjligt att den tilltänkte adoptivföräldern är en alldeles utmärkt människa med de bästa avsikter och att allt förefaller kunna arta sig väl, när man beslutar om adoptionen. Men det kan ju helt enkelt visa sig att föräldern icke räcker till för att ge barnet den bästa möjliga uppfostran och de bästa utvecklingsmöjligheterna. Då har man alltså reducerat samhällets möjligheter att träda in aktivt. Man har också reducerat samhällets möjligheter att träda in, om det skulle bli en konflikt om hur man bör förfara med barnet, t.ex. i fall av behandling, en konflikt mellan föräldern och den expertis som kanske bättre än föräldern förstår vad som är barnets sanna behov. Jag kan inte förstå att man med det här förslaget har möjlighet att lösa en sådan konflikt till barnets fördel. Herr talman! Jag skall göra slut på denna debatt genom att säga att det naturligtvis var ett misstag att inte motionera. Jag förlitade mig på att utskottet skulle gå grundligt till väga, såsom man vanligtvis brukar göra i lagutskottet. I synnerhet efter Carl Lidboms inlägg ångrar jag att jag inte motionerat.

Herr talman! Hälsooch sjukvården står i dag som tidigare inför många problem, och den tilldrar sig med ökade kostnader allt större politisk uppmärksamhet. Den offentliga utredningsverksamheten har också i allt högre grad ägnat sjukvården sin uppmärksamhet. Hälsooch sjukvårdsutredningen innebär på många sätt nya idéer och synsätt när det gäller vården. Man talar i dag mycket om förbättrad planering, om ”närvård”, om patientens rättigheter och lokal demokrati, om nya sjukdomsbegrepp, om landstingens totalansvar för vården osv. Höjdpunkten har väl hittills nåtts i hälsooch sjukvårdsutredningens förslag till ny sjukvårdslag, där de stolta måldeklarationerna i förslagets 2 § torde vara helt okontroversiella som ett uttryck för allmänt omfattade demokratiska och humanistiska värderingar. Vpk tycker att denna utveckling är bra, och vi hälsar den klara omorienteringen av tänkandet kring vårdfrågor med tillfredsställelse. Men man talar i dag också om mycket annat än sjukvårdens mål och hälsoplanering. Sjukvården är ineffektiv, sägs det, och man blickar mot industrin för att finna nya metoder för att höja arbetstakten och rationalisera vården. Den är dyr, säger man, och patientavgifter höjs, reseersättningar försämras. Landstingen måste spara, säger man, och utbyggnaden av ”närvården” senareläggs, tjänster inrättas inte, personal dras in. Trots det förändrade synsättet hos centrala myndigheter, trots den stora expansionen av hälsooch sjukvården, är det ett faktum att hälsotillståndet hos befolkningen har försämrats, mätt både i medellivslängd — den har sjunkit — och sjuklighet som den visar sig i sjukskrivning och förtidspensionering. Det finns många orsaker till denna utveckling. I en debatt tidigare i dag om skolan sade jag att klassamhället avspeglar sig i skolan. Det är likadant med människors hälsa. Klassamhället avspeglas där också. Den som tillhör socialgrupp 1 är friskare och lever längre än den som tillhör socialgrupp 3. Dessutom är det så, att ju högre socialgrupp man tillhör desto oftare tar man kontakt med sjukvården. Detta framgår av en studie som socialstyrelsen gjort. För tre år sedan beslutade socialdepartementet att det skulle arbetas fram ett nytt program för hälsooch sjukvården. Som en första etapp i det arbetet har socialstyrelsen nu redovisat studien Ohälsa och vårdutnyttjande, som bl.a. ger fakta om de skrämmande orättvisorna mellan olika grupper i samhället. Det här visar studien bl.a.: Rent allmänt kan det sägas att man klarar sig bättre från sjukdomar om man tillhör socialgrupp 1 än om man tillhör socialgrupp 3. Det är betydligt vanligare med nedsatt rörelseförmåga, nedsatt hörsel och nedsatt syn i socialgrupp 3 än i socialgrupp 1 och 2. Och dessa skillnader ökar. När det gäller rörelsehinder är skillnaderna särskilt stora bland pensionärer. I socialgrupp 1 hade 35 96 svårt att röra sig, i socialgrupp 3 hela 75 96. Nervösa besvär är dubbelt så vanliga i socialgrupp 3 som i socialgrupp 1. Sömnbesvär och depressioner är också betydligt vanligare i socialgrupp 3. Tittar man på en enda sjukdomstyp — cirkulationsbesvär — så visar en undersökning i Stockholms län att socialgrupp 3 genomgående besväras av exempelvis yrsel, åderbråck, bensvullnad, hjärtsvaghet, bröstvärk och andnöd i mycket högre grad än socialgrupp 1 och 2. Också forskare i Storbritannien, USA och Frankrike har visat att hälsoklyftorna ökat under 1900-talet. Inom arbetslivet är det inte bara den fysiska miljön som påverkar sjukligheten. Stress tillsammans med enformigt arbete och arbetsplatsens storlek har avgörande betydelse för sjukfrånvaron. Det finns klart belägg för att det är riktigt att tala om sjukdomar med social bakgrund och yrkesbakgrund. Det är i dag säkerställt att avgörande orsaker till sjukdom och ohälsa finns i den sociala miljön. Det är också helt uppenbart att sjukvården hittills har varit och är mycket dålig på att möta dessa problem. Man omtolkar samhällsproblem till medicinska problem, och det måste bli fel. En stor del av vårdapparatens utredningsoch behandlingsresurser tas i anspråk av problem, som i första hand borde angripas genom en bättre samhällsplanering. Viktiga orsaker till sjukdom och ohälsa kan inte heller påverkas av en utbyggd sjukvård. Inte heller friskvård i den mening begreppet normalt används kan påverka hälsotillståndet i särskilt stor utsträckning. Orsaken är att de åtgärder som föreslås i allmänhet är individuellt riktade och inte angriper bakomliggande sociala förhållanden. Åtgärderna har också en benägenhet att nå de socialt väletablerade och de grupper i samhället som redan har det bästa hälsotillståndet. Enligt vänsterpartiet kommunisternas mening skulle de tio mest hälsobefrämjande reformerna vara följande: 2. En allmän arbetstidsförkortning som minskar förslitningen och ger människor mer tid för varandra. 3. Ett socialförsäkringssystem som ger full kompensation vid arbetslöshet och inkomstbortfall, utan att människor behöver föras in i en sjukroll. 4. En skärpt lagstiftning mot dåliga arbetsmiljöer och arbetshets samt förbud mot ackordsarbete och skiftarbete som inte är samhälleligt nödvändigt. 5. Eneffektiv arbetsrehabilitering som är samordnad med såväl socialvård som sjukvård. 6. En mycket kraftig reduktion av de större tätorternas privatbilism och en motsvarande utbyggnad av kollektivtrafiken. Herr talman! Få om ens någon av dessa åtgärder kan genomföras av sjukvården. Det rör sig om samhälleliga problem, som inte kan vårdas bort. Det behövs politiska och ekonomiska beslut, som berör hela vårt samhälle. Men sjukvården bör ha en sådan inriktning att hälsorisker i samhället uppspåras och att opinion skapas mot dem. Tyvärr har sjukvården hittills spelat en alltför passiv roll i detta sammanhang. Visserligen har det nyligen kommit en större utredning om hälsooch sjukvården, men enligt utredningens egen bedömning kommer den ej att på något mer avgörande sätt förändra vården — tyvärr. Man säger nämligen i den här utredningen — HSU - på s. 451 följande, vilket jag tror är en korrekt bedömning: ”Våra förslag innebär inte i sig att det nu skulle förestå stora och genomgripande förändringar i den landstingskommunala hälsooch sjuk vårdsorganisationen. Tvärtom torde det vara rimligt att anta att den nuvarande organisationen åtminstone till att börja med kommer att behållas i stort sett oförändrad.” Tydligare kan det knappast sägas att de förändringar som skisseras i utredningen — som verkligen skulle vara stora och genomgripande om de förverkligades — inte kommer att genomföras. I den allmänna ramlag som föreslås finns inte heller några instrument för genomförande. Jag tycker att man försöker att med ideologiska dimridåer ta udden av den berättigade kritiken från olika håll mot sjukvården i dag. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till vpk-motionen 1086.

Herr talman! När man diskuterar den svenska hälsooch sjukvårdens innehåll finns det anledning att börja med att konstatera att den svenska sjukvården står högt vid en internationell jämförelse. Vi har en välutbildad personal, som är intresserad av sin uppgift och som gör ett många gånger intensivt och uppoffrande arbete. Vi satsar mycket resurser på sjukvården. Faktum är att Sverige är ett av de länder som avsätter störst del av sina samlade resurser till sjukvården. När det gäller den offentliga sjukvården är vi utan tvivel det land som satsar mest. Vi har också en mycket hög läkartäthet — vi har mer än en läkare på 500 invånare. Det visar sig att sjukvården har ett gott förtroende hos svenska folket. Landstingsförbundet har nyligen gjort en undersökning, där 65 20 av de svarande tyckte att sjukvården var ganska bra och 20 26 att den var mycket bra. Det finns de som är missnöjda, och det är inte så konstigt. Men det är alltså en väldigt liten minoritet. Det är också intressant att en klar majoritet av svenska folket enligt den här undersökningen och många tidigare är medvetna om att bra sjukvård kostar pengar, och de är beredda att satsa resurser på att få en bra sjukvård. Man kan ställa frågan: Skall vi satsa mer på sjukvården, även om det leder till skattehöjningar? Då är det faktiskt en majoritet som svarar ja. Det tycker jag ären viktig utgångspunkt för diskussionen. Det finns alltså inte något folkligt krav på att man skall skära ner kostnaderna för sjukvården. När nu detta är sagt bör man lägga till att det självfallet finns problem inom den svenska sjukvården. För det första har vi det grundläggande problem som Inga Lantz var inne på, att vi har en hög sjuklighet och att vi har satsat för litet genom åren på förebyggande verksamhet. För det andra kan man säga att om vi internationellt sett är duktiga på att ta hand om svåra sjukdomstillstånd, så är vi mindre bra på att ta hand om de lättare sjukdomstillstånden, det som man skulle kunna kalla för vardagssjukvården, sjukvården i första ledet, primärvården. Omvårdnaden tillgodoses inte lika bra i Sverige som på andra håll. En av anledningarna till detta är den brist på kontinuitet som vi har i sjukvården. När man kommer till sjukvården flera gånger träffar man väldigt ofta ny personal och inte så ofta samma som tidigare. För det tredje är det på vissa områden, bristområdena, långa väntetider. Det här sammanhänger med att vi har en olämplig organisation, inte med att vi har satsat för litet på sjukvården — vi har satsat mer än andra. Vi har haft en felaktig tyngdpunkt vid uppbyggnaden; det har varit en väldig koncentration på den slutna vården, på sjukhusvården och på resurskrävande insatser, medan primärvården har varit eftersatt. Jag tycker inte man behöver gå så långt som i vänsterpartiet kommunisternas motion, där det hävdas att forskningen av ekonomiska eller andra skäl skulle vara inriktad just på den dyrbarare och mera tekniskt betonade sjukvården. Jag tror tvärtom att det är just av omtanke om de svårast sjuka som vi har haft den här koncentrationen. Jag kan ge exempel på det om det behövs. Men det är ändå ofrånkomligt att det har blivit en felaktig användning av resurserna därför att vi inte varit lika angelägna om att bygga ut primärvården. Men nu finns det ju sedan flera år en enighet om att vi skall lägga om organisationen. Den öppna vården, primärvården, skall byggas ut, och vi skall se till att kontinuiteten där blir bättre. Vi har diskuterat detaljerna när det gäller hur detta skall gå till. Det är inga oväsentliga frågor — om man skall ha det som vi har kallat för ett husläkarsystem eller om man bara skall ha anknytning till ett vårdlag. Men enigheten är ändå stor om att just den här delen skall förbättras. Det bör också bli en ökad medvetenhet om att de förebyggande åtgärderna skall förstärkas. Vi har i flera år haft en stark satsning på arbetarskydd och på arbetsmiljöåtgärder, och vi har ökat insatserna för hälsovårdsupplysning från både statens och landstingens sida. Vi har vidare fått det miljömedicinska laboratoriet och institutet för psykosocial miljömedicin, som båda gör viktiga insatser när det gäller att spåra upp sjukdomsorsaker och arbeta förebyggande. Det är de här frågorna som behandlas i vänsterpartiet kommunisternas motion. Vi har diskuterat sådana motioner från vpk även tidigare, och jag har då klagat över att de har varit svåra att begripa. Det har varit mycket allmänt tal, och det har inte varit så lätt att få reda på vad som har varit avsikten. I årets motion har man tagit bort en del av de saker som jag kritiserade tidigare. Detta tycker jag naturligtvis är positivt. När den nya motionen kom gick jag verkligen till verket i avsikt att försöka tolka förslagen positivt och inte bara försöka hitta oklarheter. Och visst finns det en del som man kan hålla med om iden här motionen. Men tyvärr måste jag säga att det som man kan hålla med omi stort sett är sådant som redan är under arbete, medan det som eventuellt skulle vara nyheter antingen är sådant att det fortfarande är ganska svårt att veta vad som avses, eller också är det sådant som man definitivt inte kan hålla med om. Om jag utgår från förslagen i motionen, är det första förslaget där att det skall tillsättas en utredning, som skall utreda sjukvårdens innehåll och samhälleliga funktioner samt föreslå åtgärder med anledning därav utifrån ett epidemiologiskt grundat helhetsperspektiv. Det låter mycket fint. Nu har vi ju haft en stor utredning om sjukvårdslagstiftningen, men det är inte den som åsyftats, utan det är här fråga om sjukvårdens — förmodar jag — organisation och innehåll. Här har vi nu en utredning som kallas för HS 90, alltså hälsooch sjukvården på 1990-talet. Inga Lantz åberopade en av dess rapporter, som heter Ohälsa och vårdutnyttjande och visar — såsom väl de flesta av oss redan haft på känn — att problem med hälsan är vanligare hos dem som har det sämre ställt ekonomiskt och hos dem som har slitsamma jobb. Men utredningen har också gett ut andra rapporter: en stor rapport om hälsorisker, som går igenom hälsoriskerna i samhället i stort, och ett par andra, om internationella perspektiv och utgångspunkter och riktlinjer för det fortsatta arbetet. Jag skulle vilja påstå att utredningen HS 90 faktiskt är den utredning som vänsterpartiet kommunisterna vill ha. Därför tycker jag att vpk-yrkandet inte behöver tillstyrkas av riksdagen. Det föreslås vidare att man skall bygga ut statistiken som bas för en demokratisk helhetsplanering av vården. Ja, att den epidemiologiska statistiken byggs ut tror jag man kan vara säker på mot bakgrund av vad jag här sagt om inrättandet av det miljömedicinska laboratoriet och institutet för psykosocial miljömedicin. Men detta med ”demokratisk helhetsplanering av vården” tycker jag hör till avdelningen fina ord som man inte riktigt vet vad de betyder. Vi har ju en demokratisk sjukvårdsorganisation i och med att det är landstingen som beslutar, och de är demokratiska. De som nu har ansvar för planeringen kommer att få det ännu mer om man antar utredningens förslag till ny lagstiftning. Men vad som i övrigt avses vet jag inte. I det tredje yrkandet talas det om medborgaraktivering och patientmobilisering som styrande faktorer för vården, där målet i ett programstyrt budgetoch planeringsarbete kan förankras på basplanet. Inga Lantz sade inte så mycket om det yrkandet. Jag förstår att hon inte yttrade sig om det, eftersom det inte är så lätt att veta vad som avses. Men då kan det ju inte heller bifallas av riksdagen. I det fjärde yrkandet föreslås att riksdagen skall uttala sig för ”att den medicinska forskningen skall reformeras till prioriteringar och organisation som ställer den i nära kontakt med vården”. Jag förmodar att det avses att man skall forska mer inom t.ex. psykiatri och öppen vård och att man skall få mer forskning om omvårdnadssynpunkterna. Det är också sådant som det är lätt att instämma i, och det är också sådant som redan är på gång. Det behövs inget riksdagsbeslut för den saken heller. Detta hör alltså i huvudsak till det som man allmänt sett kan säga att det går lätt att hålla med om men som redan är accepterat under arbetet. Sedan kommer då yrkande 5 där det föreslås att socialstyrelsen skall ges medel att aktivt styra vården. Det står också i motiveringen att det skall vara en ökad makt för centrala organ över sjukvården. På den punkten vill jag säga bestämt nej. Riksdagen har med mycket stor majoritet beslutat att vi skall ha en decentraliserad sjukvård, där landstingen beslutar och där socialstyrelsens uppgift är övergripande planering och att ta fram underlag för vårdprogrammen. Men vårdprogrammen skall vara lokalt förankrade. Det är en viktig princip. Jag tycker kanske att det femte yrkandet i vpk-motionen strider litet grand mot det andra och det tredje yrkandet, där man talar om att arbetet skall förankras på basplanet. Nu talar man plötsligt om att det är den centrala myndigheten — socialstyrelsen — som skall ha ökad makt. För min del tror jag att det är en riktig process vi är inne i, där vi strävar efter en lokal anknytning och där socialstyrelsens uppgift t.ex. är att ge underlag för vårdprogram, något som man nu är i färd med på flera områden. Men det är de lokala erfarenheterna som skall vara vägledande. Sedan har vi ett centralt organ i och med att vi har ansvarsnämnden som fastställer vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet i de fall där det eventuellt begås misstag. Vi har de medicinska fakulteterna som utvecklar forskningen, och vi har läroböcker och annat som också bidrar till att ange vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet. Men besluten i själva vårdfrågorna skall givetvis fattas av vårdpersonalen. När det gäller organisationen skall den beslutas av landstingen i det decentraliserade system som vi har och som verkligen är ett mer demokratiskt system än det som föreslås i vänsterpartiet kommunisternas motion. Med det, herr talman, skall jag be att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Gabriel Romanus säger att han inte förstår mycket. Det gjorde han inte heller förra gången vi diskuterade. Då försökte jag förgäves förklara för honom hur de vattentäta skotten mellan det medicinska och det ekonomisk-politiska ansvaret fungerade. Han hade svårt att förstå det också. Först säger Gabriel Romanus att det inte finns några problem; vi har en väldigt stor läkartäthet, och vi satsar mest. Sedan säger han att visst finns det problem. Faktum är att sjukligheten i Sverige ökar — sjukskrivningarna och förtidspensioneringarna ökar hela tiden. Den utredning som jag hänvisade till visar att detta är en klassfråga. De som tillhör socialgrupp 3 är sjukare än de människor som tillhör socialgrupp 1 och 2 är och borde efterfråga sjukvård mer. Men här är det tvärtom så att socialgrupp 1 har mer kontakt med sjukvården än socialgrupp 3. Man kan också fråga sig varför sjukligheten ökat så markant som den gjort. , I motion 1086 har vpk ställt en rad krav om reformering av sjukvården. Utskottet och Gabriel Romanus anstränger sig för att visa att dessa förändringar redan genomförts eller att åtgärder som är på väg kommer att tillgodose de krav som reses i vår motion. Det är vi naturligtvis tacksamma för, och det är också med stor tillfredsställelse som vi konstaterar att samtliga partier i riksdagen numera är överens om en grundläggande reformering av sjukvårdens inriktning och innehåll. Men jag vill också påstå att de förändringar som riksdagen hittills har fattat beslut om och som utskottet räknar upp inte automatiskt kommer att medföra de förväntade förändringarna. Det framgår f. ö. av utskottsskrivningen att man inte heller i utskottet är så säker på den saken. Man räknar med att den epidemiologiska statistiken skall byggas ut. Men det kan vara så att man räknar fel. Ingenting sägs heller i utskottsbetänkandet om miljömedicinska laboratoriets eller institutets för psykosocial miljömedicin faktiska inriktning och resurser. Jag tycker att det finns all anledning att precisera sin politiska viljeinriktning, och jag yrkar ännu en gång bifall till vpk-motionen.
Herr talman! Det är riktigt att jag ställde frågor på några avsnitt när vi förra gången diskuterade vpk:s partimotion, och jag ser det som ett framsteg att man nu har tagit bort de avsnitt som var svåra att begripa. Till nästa år kanske en del av det som finns med i år också kan utgå, eftersom det är svårt att förklara. Jag hänvisar till punkten 3 i yrkandet, som jag faktiskt trots bemödanden inte förstår vad ni menar med. Jag vet inte om någon kan ge en förklaring till det som jag nyss läste upp här. Jag tycker att det är utomordentligt oklart. Sedan vill jag understryka: Jag har aldrig sagt att det inte är några problem i den svenska sjukvården. Tvärtom betonade jag att det finns stora problem. Vad jag började med att säga, och det tycker jag är riktigt att framhålla för att få rimliga proportioner på detta, var att i internationellt perspektiv har vi en bra sjukvård i Sverige, och det beror framför allt på de insatser som personalen gör. Att det svenska folket också uppskattar den sjukvård vi har visar alla undersökningar som görs. Även om det finns problem och saker som inte fungerar så är sjukvården på det hela taget en samhällssektor som man tycker är bra och är villig att satsa mer på för att få den ännu bättre. Sedan finns det, som sagt, stora problem, och jag var inne på några av dem. Man kan fråga sig varför sjukligheten i vissa sjukdomar har ökat. Det är inte så lätt att förklara det som vpk vill göra i sin motion, där det bara pekas på miljöfaktorer, alltså faktorer utanför den enskildes kontroll. Det är litet betecknande att vpk, när man talar om cancer, nämner en rad faktorer i omgivningen som kan förorsaka cancer men hoppar över den viktigaste cancerframkallande faktorn, nämligen tobaksrökningen. Det kanske är en slump, men det är ju den faktor som den enskilde lättast kan kontrollera själv. Det skall visst läggas ansvar på myndigheter, företag och andra, men vi kan inte komma ifrån att den enskilde själv har ett ansvar för sin hälsa. Och när det gäller cancer är det numera allmänt accepterat att den viktigaste cancerframkallande faktorn faktiskt är tobaksrökningen, som den enskilde alltså kan kontrollera själv. Jäg hoppas att det inte är symtomatiskt för vpk:s syn på de här frågorna att man hoppat över just den. Vidare är det paradoxalt nog så att en del sjukdomar som vi nu har är välståndssjukdomar i den meningen att de är en direkt följd av att vi har fått ökade konsumtionsmöjligheter i Sverige om vi ser situationen på 10, 20 eller 30 års sikt. Därmed inte sagt att vi skall återgå till ett fattigare tillstånd — men det är något av en ironi att när vi har fått det bättre har vi samtidigt dragit på oss ökade sjukdomar just som en följd av det. Det är också någonting att fundera över, hur vi skall komma till rätta med det.
Herr talman! I dag är det säkerställt att man hittar avgörande orsaker till sjukdom och ohälsa just i den sociala miljön. När det gäller cancerfall är det väl ingen som har sagt att inte cancer hänger samman med rökning, men det finns också andra omgivningsfaktorer — radon i bostäder, bekämpningsmedel inom jordbruk och skogsbruk och gifter i arbetsmiljön — som framkallar många typer av cancer. Det finns ett samband mellan ryggsjukdomar och tunga lyft, det finns ett samband mellan självmord och alkoholoch narkotikamissbruk, som i sin tur ofta hänger samman med den sociala miljön. Det finns ett samband mellan trafikolyckor och trafikpolitik. Det finns ett samband mellan luftföroreningar och lungskador, och luftföroreningar kan också förorsaka cancer och hjärnskador hos barn. Det finns alltså säkerställda orsaker till sjukdom och ohälsa. När det gäller lättförståeligheten har vi ju inte avstått från att använda vissa formuleringar i årets motion för att den skulle vara lättförståelig för Gabriel Romanus, och inte kommer vi att ändra på vår sjukvårdspolitiska uppfattning bara för att Gabriel Romanus skall förstå den. Det vore ändå väl mycket begärt, tycker jag.
Herr talman! Nej, jag begär inte att ni skall ändra på någonting för att det skall bli lättare för mig att förstå, men det är möjligt att det är fler än jag som är i denna situation, och det kan ju vara önskvärt att man kan förklara vad man menar för en större krets. Låt mig säga så här: Jag har tolkat utvecklingen så att man har tagit bort de bitar som var svåra att förklara just därför att de var svåra att förklara. Jag skulle vilja föreslå att man antingen formulerar punkten 3 på ett sådant sätt att den blir lättare för oss andra att begripa eller också stryker även den till nästa gång. Men Inga Lantz kanske kan förklara för oss vad som avses med yrkandet nr 3. Jag tror inte att det är någon utanför vpk som begriper vad det syftar på. Sedan vill jag understryka att det är viktigt att vi håller efter sjukdomsalstrande faktorer i miljön. Vi har ett helt ämbetsverk, arbetarskyddsstyrelsen, som sysslar med det när det gäller arbetsmiljön. Vi måste gå igenom alla de här faktorerna — trafik och annat. Men om man talar om orsakerna till cancer borde man, tycker jag, om man skall få respekt för sin analys inte hoppa över den viktigaste faktorn, och det är väl nu en allmänt etablerad sanning att tobaken är den viktigaste cancerframkallaren. Då var min fråga om det var en olyckshändelse att den inte nämns eller om det beror på att tobaken är den faktor där den enskildes ansvar för sin egen hälsa kommer i den allra klaraste belysningen. Det är väl ändå så att vpk håller med om att den enskilde har ett ansvar för sin hälsa?

Herr talman! I det betänkande nr 25 från socialutskottet som vi behandlar i kvällingår en av fyra centermotioner som har ett gemensamt namn, nämligen Hushållning för livskvalitet. Vi har anledning att återkomma till själva principfrågan senare under året. Jag vill därför nu bara helt kort kommentera delmotionen — den del som går under rubriken Social gemenskap, där vi kräver ”att riksdagen beslutar att hos regeringen begära utredning beträffande det långsiktiga vårdbehovet i landet och hur tillgängliga resurser fördelas mellan olika vårdformer med en organisatorisk och ekonomisk inriktning mot öppnare vårdformer”. Utskottet har med anledning av den här delmotionen gjort en mycket ambitiös inventering av pågående arbete i regeringen och pekat på områden som är aktuella för utredningar och beredningar angående hemsjukvård, förebyggande hälsovård, stöd för vård av barn i hemmet osv. Man hänvisar även till äldreberedningen. Det finns alltså några mycket informativa sidor i betänkandet, och vi motionärer anser att man där pekar på åtgärder som är steg i rätt riktning. Det är givet att slutprodukten av allt detta arbete ger oss möjligheter att bevaka frågorna och dessutom att återkomma till en ny debatt. Därför har jag inget yrkande utöver utskottets vad gäller dagens betänkande. Men jag ville med mitt inlägg här i kväll peka på att det inte räcker med utredningar. Vi måste också arbeta för ändrade attityder, för öppnare kontakter mellan oss själva som individer mot andra individer. Vi måste återupptäcka bl.a. vårt förtroende för vår egen förmåga att ingripa till andras hjälp — innan isolering och främlingskap har gjort att ensamheten grävt sig för djupt och kanske också lett till ett vårdfall. Generationer kan umgås utan — men för all del också med — släktskap, och vi har pekat på att t.ex. ett Grand parents-program av engelsk modell kan vara ett naturligt sätt att närma generationer till varandra. Jag tror att jag kan vara kategorisk när jag påstår att vi alla ställer upp på att visa vår solidaritet via skattsedeln och via samhällets olika åtgärder. Men vad vi vill peka på i den här motionen är att det finns behov av insatser utöver detta. Vi måste börja våga att bjuda på vår egen personliga resurs. Då får vi en ny dimension i samvaron — i samhället — som står friare gentemot ekonomiska fakta än vad vi är vana vid och som kan innebära ökad livskvalitet både för oss själva och för andra. Man kan som bekant inte lagstifta om varsamhet eller reglera omsorg och inte heller skriva paragrafer om att bry sig om. Icke förty är det väldigt viktiga saker. Många känner det behovet i dagens samhälle, och det samhället riskerar att bli mer och mer anonymt. Därför måste vi tänka om och ta med den mänskliga resursen i all framtida samhällsplanering. Omsorg och vård i olika former kräver förvisso experter och specialutbildade, men även amatörer kan vara experter i människokunskap. Det är detta vi motionärer har velat peka på, och det är av stor betydelse att vi här i kammaren som normgivare är öppna för alternativ och också för olika experiment. Det är bara att hoppas på att man i allt pågående arbete kommer att ge nytänkandet en chans. I avvaktan på allt det får vi alltså ge oss till tåls, och vi förbehåller oss, herr talman, rätten att återkomma om så behövs.

Herr taiman! Det betänkande vi nu behandlar är en följd av en socialdemokratisk motion från 1979 som berörde flottningen i Ångermanälvens flodsystem. Med anledning av den föreslog trafikutskottet att frågan om konsekvenserna av en nedläggning av löstimmerflottningen i landet skulle bli föremål för en allsidig bedömning på sätt som förordades i motionen. Först sedan frågan analyserats med beaktande av särskilt sysselsättningsintressen, energiintressen och trafikpolitiska intressen torde man, ansåg utskottet, ha erforderligt underlag för att kunna välja den samhällsekonomiskt lämpligaste transportlösningen. Det borde enligt utskottets mening ankomma på regeringen att i samråd med berörda parter skyndsamt finna en lämplig form för den fortsatta behandlingen av frågan. Vad utskottet sålunda hade anfört borde av riksdagen ges regeringen till känna. Detta blev också riksdagens beslut. Granskar man nu de studier som de fyra berörda länsstyrelserna utfört, så ger de ett klart besked om att en nedläggning av flottningen skulle få svåra konsekvenser för sysselsättningen i älvdalarna. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten anslutit sig till kommunikationsministerns uppfattning, nämligen att flottningens framtid i de tre älvar det fortfarande flottas i — Klarälven, Ångermanälven och Pite älv — skall avgöras av de berörda flottningsföreningarna. Samhällsansvaret lyser som vanligt med sin frånvaro. Om man litet mer ingående granskar länsstyrelsernas utredningar, kan man dra följande slutsatser: När det gäller Klarälven finner länsstyrelsen i sin utredning att löstimmerflottningen i dag är ett klart företagsekonomiskt fördelaktigt alternativ. Även samhällsekonomiskt ter sig löstimmerflottningen mer gynnsam än landsvägstransporter, genom der. högre sysselsättningsandelen. En övergång till landsvägstransporter beräknas för Klarälvens del medföra ett sysselsätt ningsbortfall på 50 arbetstillfällen. Flottningen är också en förutsättning för att norskt virke skall kunna tillföras detta område. Här är alla parter överens om att bibehålla löstimmerflottningen. När det gäller Ångermanälven så har utredningen, för att få en rättvisande samhällsekonomisk kalkyl i jämförelse mellan olika transportalternativ, analyserat förutsättningarna för dels en flottningsmängd på 400 000 fasskubikmeter, dels en flottningsmängd på 805 000. Utredningen finner att löstimmerflottningen är väsentligt dyrare än andra transporter. Direkttransport och lastbil-järnväg anses likvärdiga, medan buntflottningen enligt utredningen är avsevärt billigare än andra transportalternativ. Utredningen, som länsstyrelsen har gjort, föreslår därför att investeringar görs för buntflottning. Det gör man med hänsyn till att man ur såväl samhällsekonomisk som företagsekonomisk synpunkt finner att buntflottning i kombination med direkttransport är det bästa alternativet. Länsstyrelsen i Västernorrland ser som sin främsta uppgift att slå vakt om sysselsättningen såväl i ett kortsiktigt som i ett långsiktigt alternativ och förordar därför buntflottning, som efter lösflottningen har den största sysselsättningseffekten. Till bilden hör att flertalet remissinstanser avråder från att staten med stöd av befintligt underlag medverkar i finansieringen av en buntflottled i Ångermanälven. Även transportrådet anser i sitt yttrande att ett eventuellt beslut om en investering i en buntflottled i Ångermanälven inte kan fattas innan det närmare utretts bl.a. till hur stor del de föreslagna väginvesteringarna bör belasta transportkostnadskalkylen för virkestransporter. Mot den bakgrunden, herr talman, finns det all anledning att utreda denna fråga ytterligare före ett slutligt ställningstagande om en eventuell buntflottled i Ångermanälven. Detta föreslår vi också i den socialdemokratiska reservationen. När det slutligen gäller Pite älv så har ju länsstyrelsen undersökt alternativet lösflottning mot direkttransport med lastbil till industrin. Enligt länsstyrelsens uppfattning är det också ur företagsekonomisk synpunkt något gynnsammare i ett kortare perspektiv att flotta, medan det i ett längre tidsperspektiv är fördelaktigare att köra virket med lastbil till industrin. Men ändock är det enligt utredningen samhällsekonomiskt motiverat med fortsatt flottning i Pite älv, framför allt med hänsyn till flottningens positiva sysselsättningseffekter. Vid en övergång till lastbilstransporter kommer sysselsättningsbortfallet att röra sig om ca 60 årsarbetare. Med tanke på det svåra sysselsättningsläget i Norrbotten är detta en mycket betydelsefull faktor i sammanhanget. Men till bilden hör också, om man skall vara rättvis, att domänverket anser att fortsatt flottning är otidsenlig och klart olönsam. Kvar står dock det faktum att utredningen trycker hårt på att det är samhällsekonomiskt motiverat med fortsatt flottning på Pite älv. En annan mycket viktig fråga är också vilka konsekvenser för råvaruförsörjningen en övergång från flottning till landtransport får för alla tre älvarna tillsammans. Det är nämligen ett faktum att en nedläggning av flottningen får till följd att ca 300 000 m? nitvirke per år blir praktiskt taget oåtkomligt. I dessa virkesknapphetens tider är också detta en betydelsefull faktor som närmare behöver analyseras. Konsekvenserna för sysselsättningen i inlandet vid en nedläggning av flottningen har heller inte belysts i utredningarna. Herr talman! Det finns alltså en rad frågetecken som behöver rätas ut, innan man kan ta slutlig ställning till flottningens framtid i de här tre älvarna. Det är mot den bakgrunden vi i vår reservation kräver en allsidigare bedömning än den regeringen redovisat för att bl.a. möjliggöra val av den samhällsekonomiskt mest lämpade lösningen för timmertransporter i Västernorrlands och Norrbottens län. En sådan bedömning bör även innehålla ytterligare underlag för ett ställningstagande till frågan om införande av buntflottning på Ångermanälven samt närmare belysa länsstyrelsens i Norrbotten förslag om åtgärder från samhällets sida, som jämställer konkurrensförhållandena mellan flottning och lastbilstransporter. Konsekvenserna för råvaruförsörjningen vid landtransporter har heller inte, som jag tidigare redovisat, blivit tillräckligt belysta. Detta anser vi bör ägnas särskild uppmärksamhet vid en förnyad bedömning. Man bör också titta på möjligheterna att skapa en statlig kollektiv organisation för virkestransporter. Och i avvaktan på en allsidigare bedömning och utredning bör enligt vår åsikt åtgärder vidtas som syftar till att förhindra en nedläggning av flottningen i Ångermanälvens flodområde och Pite älv. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen. Till sist vill jag också poängtera att vi inom utskottet är helt överens när det gäller bandelen Forsmo-Hoting. Den bör enligt vår mening rustas upp, oavsett vad som händer med flottningen.

Herr talman! Det är nu länge sedan man flottade t.o.m. i bäckarna i våra norrländska trakter, de trakter som jag bäst känner till. Tidigt på våren, när snösmältningen kom, började man flotta virket ner i de bredare åarna att sedan vidarebefordras till älvarna. Det har ägt rum en process där denna flottning efter hand har avvecklats. På sistone har flottning bara förekommit i några av de närmast havet belägna delarna av älvarna. Då det gäller Dalälven, Indalsälven-Ljungan och Umeälven har inom tre stora virkesfångstområden systemtransporter, dvs. en kombination av biloch tågtransport, börjat tillämpas. F.n. flottas, som Olle Östrand sade, endast i Klarälven, Ångermanälven och Pite älv. I de två sistnämnda älvarna har flottningsföreningarna beslutat att upphöra med flottningen inom ett par år. Skogsindustrierna är ju organiserade i flottningsföreningar, och det är dessa som bedriver flottning. I Klarälven fortsätter flottningen, och detta anses som en förutsättning för att norskt virke skall tillföras området. Så till frågan om flottningen i Ångermanälvens huvudgrenar, Faxälven och Fjällsjöälven. Flottningen i Ångermanälven har minskat kraftigt de senaste 15 åren. 1965 flottades 85 90 av virkesfångsten i flodområdet, medan 15 46 landtransporterades. 1980 var siffrorna helt omkastade — bara 15 40 flottades, och 85 26 transporterades med bil. Avvecklingen av flottningen har alltså skett efter hand fram till beslutet att den skall upphöra 1980. I Västerbottens del av Ångermanälven har flottningen redan upphört. I utredningen Virkestransporter inom Ångermanälvens flodområde föreslås som ett alternativ övergång till buntflottning av de 400 000 m? som återstår sedan 2,1 miljoner av totalt 2,5 miljoner m? landtransporterats. Det är dessa 15 92 som flottas. Buntflottningen är avstyrkt av de flesta remissinstanser. I likhet med skogsstyrelsen måste man betona vikten av att de berörda företagen är eniga om en övergång till buntflottning. Så är tyvärr inte fallet. Det är endast mindredelen av företagen som är intresserade av att ställa upp för buntflottning. Det rör sig ändå om en investering på över 60 milj.kr. i ett exklusivt transportsätt, dvs. ett sätt att transportera som endast lämpar sig för ett varuslag och går i en riktning under en del av året, nämligen under sommarhalvåret. I nyssnämnda utredning fastslås på s. 5:22 följande: ”Byggs buntflottled kan man inte räkna med också ombyggd Forsmo-Hoting-bana.” Detta är en helt riktig slutsats! Forsmo-Hoting-banans existens sammanhänger med banans möjligheter att få ett stabilt trafikunderlag genom virkestransporter. Man får inte underskatta en upprustad järnvägs betydelse för en regional utveckling i detta område. Råvaror kan fraktas med järnväg utmed Älvdalen till inlandet, och inlandets industrialisering kan stimuleras. En nedläggning av banan skulle vara en klar försämring då det gäller regional utveckling. Och nu förhåller det sig verkligen så att denna bana för att kunna fortleva behöver det underlag som dessa timmertransporter skulle utgöra. På denna bas kan banan rustas upp och utvecklas. Det finns ändå nu en viss tendens till industriell utveckling av sågverksnäringen i inlandet. Enligt industridepartementets utredning, som kom för någon tid sedan, är just sågverksnäringen basen för stora framtida möjligheter till förädlingsindustrier. S-reservationen förordar ytterligare utredningar, som min företrädare här i talarstolen sade. Enligt vår uppfattning skulle ett eventuellt beslut om ytterligare utredningar av flottningen i Faxälven och Fjällsjöälven enbart fördröja en nödvändig upprustning av järnvägen och medföra att ytterligare virkesmängder överfördes till lastbilarna och vägtrafiken. Beträffande Piteälven är det inte samma situation där som när det gäller Ångermanälven. Där har man ju ingen järnväg som går parallellt med älvsträckan. I motion 1980/81:985 har jag pekat på att den verkstad som flottningsföreningen driver i Rossön utmed Forsmo-Hoting-banan nu skall dras in.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

Vad gäller mom. 1 i övrigt, som bl.a. berör flottningen i Pite älv, yrkas bifall till reservationen.

Herr talman! Flottningen är ett gammalt beprövat sätt att frakta virke. Den gav möjlighet att utnyttja den råvarutillgång som våra skogar kunnat producera. Genom järnvägsbyggande samt landsvägsbyggande har mycket av transportarbetet gått över dels på järnväg, dels på lastbilstransporter. Flottningen har alltmer blivit betraktad som ett transportsystem eller en kvarleva som är på avskrivning. Att utan vidare hänge sig åt ett sådant resonemang är fel. Vid bedömning av lönsamheten måste såväl de direkta som de indirekta ekonomiska verkningarna tas in i helhetsbilden. När detta har gjorts har vi i Värmland, som jag först skall tala om, kommit fram till att Klarälven innebär ett modernt och energibesparande transportsätt för virke. Flottningen är där lönsam. Enligt uppgifter från flottningschefen Stig Hedén i Ekshärad, som är en drivande man, är medelkostnaden för flottat virke från Femunden i Norge till Deje i Värmland inte mer än 7:50 kr./m?. I den summan ingår då kostnader för vältplaner, snöröjning, ivältning och flottningsarbete. Kostnaden vid skiljet är 8:85 kr. m?. Detta gör totalt 20:85 kr./m?. Avståndet från Femunden till Skoghall är närmare 40 mil. Om man kan lösflotta virket till industrin kan kostnaderna avsevärt minskas. En sådan övergång planeras också. En fördel för Värmland och sysselsättningen liksom för våra skogsindustrier är att vi från Norge får in ca 100 000 m? virke under bark per år. Det bör ge ca 40 000 ton pappersmassa eller i pengar räknat ca 100 milj.kr. per år. Det innebär också ett gott sysselsättningstillskott för Värmlandsindustrin. Ser vi på sysselsättningseffekten för flottningen, kan det nämnas att den sysselsätter 93 årsarbetare, varav 11 på den norska sidan och 82 på den svenska. Om transporterna skulle utföras med lastbil skulle det inte bli mer än 25-30 man som hade sysselsättning. Ser vi på lastbilstransporterna kan vi ur nationalekonomisk synpunkt konstatera att för sträckan från Höljes i Värmlands nordspets till Skoghall skulle det nu flottade virket kräva 10 000 lastbilslass. En lastbil skulle passera i endera riktningen med 7 1 2 miljoner liter dieselolja per år. Det är kostnader som ytterligare försvårar handelsbalansen. Vägslitaget skulle stiga med mer än 2 milj.kr. årligen. Nu kan någon invända: Flottningen kräver mycket vatten, som skulle kunna användas till elenergi vid kraftstationerna. Ja, visserligen, men i de 100 mil biflottleder till Klarälven som finns kan man restaurera dammarna och reglera vattentillflödet därifrån och på så sätt få fram vatten som väl motsvarar åtgången för själva flottningen i övrigt. Rätt skött kan dämningen också innebära ett gott tillskott för fiskodlingen. Och detta kan vara bra för både ortsbefolkning och turister. Herr talman! Vad säger nu detta? Jo, att flottningen i Klarälven är lönsam och att Klarälven innebär ett modernt och energibesparande transportsätt för virke som vi bör utnyttja. Med hänsyn härtill bör vi observera och slå vakt om flottningen på Klarälven. Utan krumbukter skall vi erkänna den. Vi behöver stödja denna verksamhet, exempelvis med uppröjning av stränder, vilket kan ske under vinterhalvåret. Även i detta ligger det god ekonomi. Härigenom kan vi också få ytterligare råvaror för vårt energibehov. De siffror som jag redovisat säger vidare att vi inte behöver ytterligare utreda flottningen, i varje fall inte den i Värmland, som motionärerna här kräver. Utredningsplaner kostar mycket i fråga om både tid och pengar. Vi skall naturligtvis utreda när det är nödvändigt, men fortlöpande praktiska försök ger mest. Vad jag här har anfört gäller Klarälven. Beträffande dagsläget för de övriga älvarna när det gäller flottningen kan vi först konstatera att domänverket har åtagit sig att driva flottningen i Pite älvt.o.m. 1982, detta av sysselsättningsskäl och under förutsättning att man får beredskapsmedel. Regeringen har också beslutat om detta, och det kan väl inte uteslutas att sysselsättningsoch skogspolitiska skäl talar för fortsatt stöd via AMS-insatser åt flottning i Pite älv även efter 1982. Beträffande Ume älv lades flottningen där ned efter 1980 års säsong. Alla var överens, och regeringen har avlyst flottleden. När det gäller Ångermanälven var alla intressenter — SCA, Graningeverken, Norrskog m.fl. — överens om att lägga ned flottningen efter 1982, och styrelsen för Ångermanälvens flottningsförening har också beslutat om en sådan nedläggning. Flottningen i Fjällsjöälven läggs troligen ner efter 1981 års säsong. Jag vill ändå i detta sammanhang ha sagt att jag utgår ifrån att järnvägslinjen Forsmo-Hoting kan vara upprustad och klar till 1983. Jag vill nämna att Billerud kommer att även framgent fortsätta flottningen på Klarälven. Buntflottning kommer efter ett års uppehåll att återupptas i år på Frykensjöarna/Norsälven. Huvudpunkten i propositionens och därmed utskottets ställningstaganden är att det bör ankomma på berörda intressenter själva att välja det för dem lämpligaste transportsättet. Förutsättningarna för flottning varierar mellan de aktuella älvarna. Det är meningslöst att göra alltför långtgående generella uttalanden. Det allmänna har stött flottningen genom bidrag till enskilda vägar av betydelse för näringslivet, skogsbilvägar och beredskapsarbeten i flottleder. Samhället måste också undvika dubbelinvesteringar. Transporter på vägar och järnvägar ger en större flexibilitet för skogsföretagen. Likaså kan vägen och järnvägen användas för annat än virkestransporter. Det är saker som får bedömas från fall till fall. Motionärer och reservanter vill ha fortsatt utredning. Man kan fråga sig hur reservanterna har tänkt sig att staten skulle tvinga en frivillig ekonomisk förening — jag tänker på en flottningsförening — att verka mot sin egen vilja. Man har väl inte tänkt att ålägga skogsföretagen lagstiftningsvägen att välja flottning framför andra transportsätt. Hur mycket räknar man då med att erbjuda skogsföretagen av skattemedel — det är frågan. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning bör varje län klara sina angelägenheter. Länsmyndigheter och företag som transporterar virke bör i varje område eller region klara detta. Stora övergripande utredningar kan inte klara frågorna bättre än vad praktikens män som känner de egna förhållandena gör. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det som skiljer oss och utskottsmajoriteten, herr Jonasson, är att vi från vår sida, med det bräckliga underlag som finns, inte vill överlåta åt flottningsföreningarna att avgöra flottningens framtid — jag tänker då närmast på Ångermanälven och Pite älv. Det är ju så att samhället har det övergripande ansvaret för sysselsättningen, kanske speciellt i dessa bygder som upplever en mycket svår situation när det gäller sysselsättningen över huvud taget. Är det, herr Jonasson, mot bakgrund av att det är ungefär 200 000 kubikmeter i Ångermanälven och Pite älv som det inte är ekonomiskt lönsamt att ta fram om man nu upphör med flottningen, inte riktigt att noggrannare undersöka denna fråga, innan man slutligen bestämmer sig? Det tycker jag att det är. Vi har ett ansvar i det avseendet. Man kommer heller inte ifrån det faktum, herr Jonasson, att länsstyrelserna har gjort sina bedömningar. Både i Norrbotten och i Ångermanland är man överens om att man på något sätt bör bibehålla flottningen och att man när det gäller Ångermanälven bör övergå till buntflottning. Därför tycker vi reservanter att det är riktigt att även titta på den frågan, innan man tar slutlig ställning. En annan viktig faktor är konsekvenserna för sysselsättningen. Vilka blir konsekvenserna för sysselsättningen exempelvis i inlandet, om man övergår från flottning till landtransporter? Ger det negativa eller positiva effekter för sysselsättningen i inlandet? Den frågan har vi inte fått något svar på i det utredningsunderlag som föreligger. Därför finns det all anledning att utreda den här frågan ytterligare någon tid, innan vi gör ett slutligt ställningstagande.

Herr talman! Herr Östrand säger att reservanterna inte vill överlåta åt flottningsföreningarna att fatta de här besluten. Det är klart att man kan ha den uppfattningen, om man tycker att flottningsföreningarna har behandlat dessa frågor litet ensidigt. Ett beslut i enlighet med utskottets förslag innebär väl ändå inte att flottningsföreningarna eller länsmyndigheterna förbjuds att ta upp diskussioner. Det finns ju en länsstyrelse i varje län, och det finns andra myndigheter i varje län som bör bedöma sysselsättningsfrågan, vägslitaget m.m. Det är väl inte svårt — det bör under alla omständigheter vara möjligt — för dessa myndigheter att ta initiativ till diskussioner med flottningsföreningarna och därvid väga olika alternativ mot varandra, innan det blir fråga om en nedläggning av flottningen. Där det behövs bör man naturligtvis utnyttja denna möjlighet till diskussioner. Men utskottsmajoriteten finner det inte nödvändigt med övergripande utredningar som täcker hela fältet.

Herr talman! Ja, herr Jonasson, det är klart att man kan diskutera detta med flottningsföreningarna och även inom länsstyrelsen. Men inte har länsstyrelsen några styrmedel i det här avseendet. Från vår sida vill vi inte vara med om en upprepning av vad som hände i samband med nedläggningen av flottningen i Kalix älv. Där hade man också möjligheter att diskutera med flottningsföreningarna och länsstyrelsen. Trots att de utredningar som föregick nedläggningen av flottningen i Kalix älv klart visade att en fortsatt flottning var företagsekonomiskt lönsam lade man ned flottningen där 1978. Motivet angavs då vara samordningssvårigheter. Det är en upprepning av detta som vi från vårt håll inte vill vara med om. Därför vidhåller vi vårt krav på att man bör komplettera utredningen, innan man gör ett slutligt ställningstagande. Vi vill som sagt inte vara med om en upprepning av vad som skedde när man lade ned flottningen i Kalix älv. Sedan vill jag, herr talman, än en gång understryka att oavsett vad som en gång händer med flottningen i Ångermanälven är vi från vår sida helt klara över att man skall rusta upp bandelen Forsmo-Hoting. Den får man användning för på många olika sätt. Skall vi öka torvbrytningen i inlandet och frakta torven på järnväg kommer bandelen Forsmo-Hoting att fylla sin regionalpolitiska och trafikpolitiska uppgift i det här området.

Herr talman! Domänverket har av sysselsättningsskäl åtagit sig att driva flottningen i Piteälven t.o.m. 1982, Olle Östrand. Verket har också av regeringen fått pengar — beredskapsmedel — för ändamålet. Domänverket är ett statligt verk. Det bör känna sitt ansvar mot en länsdel. Som jag tidigare sade kan man inte utesluta att sysselsättningsoch skogspolitiska hänsyn kan motivera AMS-insatser för fortsatt flottning i Pite älv även efter 1982. Det beror på vad domänverket och berörda myndigheter kommer fram till. Man bör inte vara mera främmande för varandra än att man kan ta upp en saklig diskussion i sådana frågor.

Herr talman! Låt mig inledningsvis rätta till en felaktig uppgift. Sven Henricsson sade att beslut hade fattats om nedläggning av flottningen i Pite älv. Något sådant beslut finns inte. Flottningsledningen har inte tagit ställning när det gäller Piteälven — man avvaktar resultatet av den utredning som 1979 års riksdag beställde och som vi menar är ofullständig med den skrivning som finns i det här ärendet. Bertil Jonasson skulle jag också vilja säga några ord till. Jag har varit med åtskilliga gånger när det har varit fråga om flottningsnedläggning. Det har då varit praxis att flottningsintressenterna till länsstyrelsen anmält att man avsett att lägga ned flottningen. Med den nuvarande organisationen av flottningsföreningarna och med den lagregel som gäller har länsstyrelserna, som Olle Östrand säger, ingen möjlighet att påverka detta. De har bara att ta emot meddelandet att man lägger ner flottningen. Olle Östrand anförde i sitt inlägg de skäl som finns för ytterligare utredningar — utöver dem som kommunikationsministern och utskottsmajoriteten ansett erforderliga för att ta ställning till flottningens vara eller icke vara. Jag menar att det är ytterligt nödvändigt att vi får fram det material som de socialdemokratiska ledamöterna har påvisat behovet av. Herr talman! Olle Östrand har i sitt inlägg berört de synpunkter som vi motionärer har anfört. Men jag hade tänkt att själv helt kort få ta upp ett par mycket viktiga frågor. En konsekvens av flottningsnedläggningen som icke med ett enda ord berörts i propositionen eller i utskottsbetänkandet är på vilket sätt den kommer att påverka skogsuttaget inom vissa regioner. Virkesförsörjningsutredningen har fått till uppgift att lägga fram förslag till åtgärder för att höja aktivitetsnivån i skogsbruket. Här har gjorts en enkät om privatskogsbruket, varvid det konstaterats att ett av skälen till låg avverkning i vissa delar av Norrlands inland är just avsaknaden av transportleder, föranledd av nedläggning av flottleder. Skogsstyrelsen har begärt en fördubbling av rambeloppet för statsbidrag till byggande av skogsbilvägar. Jag tror att man begärt 72-73 milj.kr. per år men fått 35 milj.kr. Avsikten har varit att under 1980-talet försöka klara en del av det skogsbilvägnät som erfordras, bl.a. till följd av nedläggningen av flottleder. Skulle flottningen läggas ned i de kvarvarande älvarna, skulle detta komma att innebära att ytterligare virkeskvantiteter undandras skogsindustrin. Detta sker då i en situation när, såvitt jag vet, vi alla är överens om att alla tänkbara åtgärder måste vidtas för att ge skogsindustrin tillgång till den avverkningsbara skog som finns. Jag vet att industridepartementet förväntar sig sådana förslag från virkesförsörjningsutredningen, men det är tydligt att kommunikationsdepartementet liksom trafikutskottets majoritet inte avser att underlätta arbetet för virkesförsörjningsutredningen. Förutom kostnaderna för att bygga ut skogsbilvägnätet kommer också betydande belopp att behövas för att bygga ut och rusta upp det allmänna vägnätet, om flottningen skulle läggas ned. Jag kan nämna att det för Pite älvs vidkommande rör sig om 35-40 milj.kr. Det finns en annan fråga som Olle Östrand var inne på och som jag själv skulle vilja beröra något. I utskottsbetänkandet står det, att om ett bibehållande av flottningen har uppenbara samhällsekonomiska fördelar, kan samhälleliga insatser bli aktuella för att underlätta flottningen. Om jag förstod Bertil Jonasson rätt var han inne på detta, framför allt när det gällde Pite älv. Mot detta står föredragandens uppfattning i propositionen. Där står det — och det gäller alla tre älvarna — att några särskilda statliga insatser inte är aktuella. Eftersom jag vet att Nils-Olof Grönhagen kommer att beröra Ångermanälven, skall jag hålla mig till Pite älv. Beträffande Pite älv har länsstyrelsen i Norrbotten i sin studie visat att en nedläggning av flottningen skulle innebära en årlig samhällskostnad i storleksordningen 4-5 milj.kr. De två senaste åren har det anslagits beredskapsmedel till flottningen på Pite älv i storleksordningen 1,3-1,7 milj.kr. Det har då gällt vissa underhållsarbeten i syfte att upprätthålla flottningen. Bertil Jonasson sade att regeringen har beslutat att man kan få beredskapsmedel även för nästa år. Något sådant beslut finns emellertid inte. Jag uppfattade kanske fel, men jag fattade det i alla fall som att det gällde nästa år. Ärendet i fråga ligger f. n. hos länsstyrelsen, och skulle beslutet i riksdagen bli negativt, med andra ord att man följer utskottsmajoriteten, är det alldeles uppenbart att det inte kommer att beviljas några beredskapsmedel för Pite älv avseende 1982. Man var nämligen tveksam när man fattade beslutet för 1981. Man fattade emellertid beslutet i avvaktan på att riksdagen skulle få den här propositionen. Alltnog visar det sig att det har betytt en samhällsekonomisk vinst att gå in med beredskapsmedel. I verkligheten är det så att man har räddat ca 12 000 dagsverken i Pite älvdal tack vare dessa beredskapsmedel. I skogslänens inlandskommuner finns ingen alternativ sysselsättning. I propositionen har det hänvisats till behovet av arbetskraft för skogsvårdsåtgärder. Jag tror t.o.m. att det på något ställe har sagts att det skulle råda en konkurrens om arbetskraften från flottningens sida när det gäller speciella skogsvårdsåtgärder. Jag vet att alla i den här kammaren — det är inte så många nu — vet att antalet arbetslösa i Norrbotten räcker till för både fortsatt flottning i Pite älv och ökade skogsvårdsinsatser. Till detta kan läggas att man kan konstatera att fortsatt flottning på Pite älv har uppenbara samhällsekonomiska fördelar. Mina frågor till Bertil Jonasson, som talesman för utskottet, måste bli: Gäller utskottsmajoritetens besked, att man i en sådan situation kan tänka sig samhälleliga insatser för bibehållande av flottningen? Vilka insatser kan det i så fall bli fråga om? Eller gäller kommunikationsministerns konstaterande, att några särskilda insatser inte är aktuella?

Herr talman! När det gäller anslag till skogsbilvägar, Bertil Jonasson, vill jag bara erinra om vad jag sade i mitt tidigare inlägg. Ett faktum är att av de 72 milj.kr. som skogsstyrelsen begärde för att bygga ut sitt skogsbilvägnät har man fått ungefär hälften. Man är inom skogsstyrelsen bekymrad över att man med dessa medel helt enkelt inte klarar av att bygga ut skogsvägnätet i den här situationen. Skulle man då, som sagt, lägga ner flottningen i Piteälven — vilket uppenbart blir följden därest man inte får ett positivt beslut beträffande fortsatt flottning på Piteälven här i daginnebär det att det praktiskt taget inte finns några medel för att bygga ut skogsbilvägnätet. Det hjälper inte flottningen, Bertil Jonasson. Förutsättningen för att man skall kunna upprätthålla flottningen på Piteälven är att man får beredskapsmedel. Jag är orolig. Även om Bertil Jonasson åberopar denna skrivning innebär den i praktiken inte någon säkerhet, därför att den ansökan som i dag vilar hos länsstyrelsen i Norrbotten beträffande beredskapsmedel för 1982 vilar i avvaktan på just riksdagens beslut här i dag. Jag är helt på det klara med att om vi inte ställer upp för reservationen så kommer det att innebära att flottningen på Piteälven är färdig.